Herr talman! Fru Mogårds intresse i elfte timmen för kulturarbetarna behöver inte föranleda särskilt många kommentarer. Det har länge varit känt att detta betänkande från kulturrådet skulle komma. Att det inte kom i september berodde beklagligt nog på sjukdom, sådant kan hända — Nr 130 i mer än ett sammanhang. Torsdagen den Att vi i riksdagen under de år som varit haft möjlighet att på punkt 28 november 1974 efter punkt förbättra kulturarbetarnas villkor och att kulturutskottet också välvilligt biträtt regeringens förslag på åtskilliga punkter är i och för sig — Jämställdhet glädjande. Jag vill dock framhålla att jag anser det väldigt angeläget mellan män och att vi snart får möjlighet till en helhetsbedömning av kulturarbetarnas = kvinnor, m.m. villkor eftersom det fortfarande finns stora orättvisor mellan de olika grupperna. Vi håller emellertid utomordentligt nära och bra kontakt med dem och har kontinuerliga överläggningar med kulturarbetarnas orga nisationer i departementet i väntan på den slutgiltiga lösning, som jag hoppas skall bli följden av det betänkande som nu snart kommer.
Herr talman! Jag har redan sagt att jag tycker det är glädjande att det äntligen börjar bli fart på detta ärende. Jag måste ändå bemöta statsrådet när det gäller hans påstående att mitt intresse har uppkommit i elfte timmen. Det känns litet egendomligt att höra från en f. d. utskottskamrat som väl känner till hur det förhåller sig och med vilken jag bl.a. i utskottet har haft intensiva debatter just i denna fråga.

Herr talman! Det är utan tvekan så att den fråga vi nu skall behandla under rubriken Jämställdhet mellan män och kvinnor engagerar väldigt många människor i dag, vilket inte minst den livliga pressdebatten och ämnets aktualitet i andra massmedia är ett uttryck för. De motioner som ligger till grund för dagens riksdagsbehandling är med smärre variationer de som vi haft uppe varje år under senare tid. Det är krav på utredning för att förbättra kvinnornas ställning på arbetsmarknaden, främst inom den offentliga sektorn, som det typiskt nog heter i moderatmotionen, eller krav på utredning som skall lägga fram program för jämlikhet mellan könen, som det formuleras i en motion från centern. Det handlar om lagstiftning mot könsdiskriminering, kartläggning av dold arbetslöshet, deltidsarbete m.m. Det är givetvis helt otillfredsställande att vi alltjämt har så olika villkor för män och kvinnor i hem och samhällsliv och inte minst på arbetslivets område. Det finns fortfarande många kvinnor som inte kunnat finna en väg ut på arbetsmarknaden trots att de inget hellre önskar. Det är ofta ont om jobb inom ”kvinnoyrkena” — dvs. den ganska smala sektor av arbetsmarknaden där kvinnorna av tradition mestadels återfinns — vilket inte sällan leder till att kvinnor på vissa jobb kan utnyttjas mot underbetalning. Att bryta arbetslivets uppdelning i manligt och kvinnligt - Nr 130 framstår som en av de allra angelägnaste åtgärderna för att alla kvinnor Torsdagen den skall få jobb och få det på rättvisa villkor. 28:november 1974 Tidigare och till för inte alls så länge sedan betraktades kvinnorna = — de som en reserv på arbetsmarknaden som kunde utnyttjas vid behov. Om Jämställdhet det var goda tider fick de jobb på bra villkor, blev tiderna sämre gick mellan män och de tillbaka till hemmen. Det framstod som naturligt att så skulle det — kvinnor, m.m. vara. Även inom familjen har det för övrigt säkert funnits och finns kanske fortfarande på en del håll en benägenhet att se hustruns inkomst som en biinkomst, ett slags ”extraknäck.” Men det tycks som om denna inställning till kvinnan som rörlig arbetskraftsreserv håller på att brytas. Visserligen kan väl sägas att de goda konjunkturerna och den allmänt stora efterfrågan på arbetskraft just nu har spelat kvinnorna i händerna, men jag vågar påstå att ingen längre tar för givet att kvinnorna i ett annat sysselsättningsläge automatiskt skall lämna sina jobb. På sitt sätt var det en glädjande erfarenhet vi gjorde under senaste konjunkturnedgången att kvinnorna behöll sin andel av sysselsättningen och stod fast vid sina krav på arbete, att de fortsatte att vara arbetssökande. För att möta de krav och förhoppningar som nu finns hos allt fler grupper av kvinnor måste målen för sysselsättningspolitiken sättas högt. Målsättningen måste rikta sina resurser till de grupper som behöver stöd, och bland dem återfinns kvinnorna i stor utsträckning. Det är viktigt att slå fast att alla människor har rätt till arbete, att jämställdheten måste grundläggas i arbetslivet, att ekonomiskt oberoende är en förutsättning för jämställdhet. När vi i dagens läge med rätta fortfarande talar om orättvisa för kvinnorna skall vi i alla fall ha klart för oss att det skett snabba förändringar på senare år. Kvinnorna har i en omfattning som aldrig tidigare gått ut i arbetslivet. Delvis är detta resultatet av politiska insatser som gjorts för att möta kvinnornas krav. Som exempel härpå kan nämnas särbeskattningsreformen, arbetsmarknadsutbildningen, där hälften av deltagarna är kvinnor, och utbyggnaden av samhällets barntillsyn som ökat väsentligt även om det på den punkten ännu finns åtskilligt att realisera. Men när detta sagts, måste man också konstatera att det fortfarande finns åtskilligt att gripa sig an, både av politiska åtgärder och opinionsbildande verksamhet. Visst präglas samhället fortfarande av värderingar som i sina konsekvenser motverkar utjämningssträvandena. Arbets-och ansvarsfördelningen i hemmet är ett exempel. Kvinnor som förvärvsarbetar är ju alltid ”dubbelarbetande”. När hörde någon talas om dubbelarbetande män, om de inte har två förvärvsarbeten? Och visst finns ännu mycket av misstro mot kvinnors lämplighet för vissa jobb framför allt i ledande ställning. Även om således åtskilliga på tradition grundade fördomar återstår att övervinna och även om många praktiska problem återstår att lösa finns det skäl att redovisa ytterligare en del som ändå bidragit till att 29 föra arbetet för utjämning framåt. Tidigare i år har ju riksdagen beslutat om åtgärder ägnade att motverka arbetsmarknadens uppdelning i manliga och kvinnliga yrken. Det gäller stöd till personer som önskar utbilda sig i ett yrke som vanligen domineras av det motsatta könet. Könsbunden kvotering av arbetstillfällen vid beviljande av lokaliseringsstöd är ett annat exempel. Nämnas bör också den speciella försöksverksamheten med att underlätta för kvinnor att komma in på typiskt manliga jobb som pågår i vissa län och från vilken en del goda resultat har kunnat redovisas. Initiativet till de här åtgärderna har tagits av delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor, som är knuten till statsrådsberedningen och som har att skapa underlag och föreslå åtgärder för förverkligandet av regeringens politik för jämställdhet mellan män och kvinnor. I en motion, nr 1542, av fru Fredgardh m.fl. återkommer i år yrkandet att en parlamentarisk utredning skall tillsättas för att lägga fram ett program för jämlikhet mellan könen, ett yrkande som utskottets alla borgerliga ledamöter har anslutit sig till. Vi som reserverat oss på den här punkten anser inte att en utredning är det mest angelägna just nu. Vad som skall till är konkreta åtgärder som för utvecklingen framåt inom rimlig tid, och vi menar att jämställdhetsdelegationen har de förutsättningar som krävs i ett sådant arbete. Det är egentligen rätt förvånande att man just nu, när det börjar hända saker och delegationens arbete börjar avsätta resultat, vill sätta in den här frågan i en utredning. Speciellt värdefullt anser vi det vara att delegationen så påtagligt förankrat sin verksamhet i människors vardagstillvaro. Jag syftar då på referensgruppen, bestående av kvinnor från skilda delar av landet och representerande de mest skilda yrken, som har till uppgift att vara ”öga och öra åt delegationen” för att citera ett tidningsreportage, att rapportera och vara påtryckare. En viktig del av delegationens arbete är just att påverka det fortlöpande reformarbetet inom Kungl. Maj:ts kansli. Ett par exempel på sådana initiativ som tagits har redan nämnts. För närvarande håller man på med en undersökning om deltidsarbetets villkor. På detta område finns särskilda motionsyrkanden. Herr Nilsson i Kalmar kommer senare att utveckla våra synpunkter i den frågan. Barnomsorgen är en central fråga i de här sammanhangen. Delegationen har naturligtvis ägnat speciell uppmärksamhet åt den i avsikt att stimulera kommunerna till en angelägen utbyggnad. Försöksverksamhet med sex timmars arbetsdag finns med i planerna. Vidare pågår en utredning om lagstiftning mot könsdiskriminering. Vi framhåller i vår reservation att delegationen har breda kontaktytor. Utöver den tidigare nämnda referensgruppen är ju också en krets av experter knuten till delegationen.

Samtliga dessa är ju parlamentariker. Dessa om några borde väl kunna företräda respektive partiers uppfattningar i de här frågorna. Eller har de kanske inte det förtroendet? Vår uppfattning är att en ny utredning snarast skulle splittra det pla Nr 130 neringsoch utredningsarbete som pågår och fördröja angelägna åtgärder. Torsdagen den I moderatmotionen 558 finns också ett utredningsyrkande, syftande 28 november 1974 till att förbättra kvinnornas ställning på arbetsmarknaden, främst inom den offentliga sektorn. Även detta yrkande har vunnit gehör hos de Jämställdhet övriga borgerliga ledamöterna i utskottet. Vi reservanter erinrar om att mellan män och det samtidigt som jämställdhetsdelegationen kom till tillsattes en särskild — kvinnor, m.m. sakkunnig med uppdrag att utreda kvinnornas situation i den statliga förvaltningen. Förutom att kartlägga förhållandena skall den sakkunnige i de fall behov föreligger föreslå åtgärder som undanröjer orättvisor grundade på könstillhörighet. Med anledning av att det i den aktuella motionen begärda utredningsarbetet enligt vår mening redan pågår och med hänsyn till delegationens verksamhet i övrigt kan vi inte finna skäl till att riksdagen skall bifalla yrkandet. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till reservationen 1 i utskottets betänkande. I vpk-motionen 72 yrkas dels att riksdagen hos regeringen skall begära konkreta åtgärder för att nå likställighet mellan könen, dels att riksdagen skall göra ett uttalande i frågan. I sex olika punkter har detta sedan formulerats, och det spänner i stort sett över hela fältet av hithörande frågor. Vi har vid utskottsbehandlingen inte kunnat finna annat än att praktiskt taget alla dessa punkter sammanfaller väl med den verksamhet som bedrivs i jämställdhetsdelegationen eller som på annat sätt har aktualiserats i reformarbetet. Detta borde vara uppenbart även för vpk. Den i våras tillsatta sysselsättningsutredningen har ju som målsättning allas rätt till arbete, vilket är den första punkten i vpk:s yrkande. Att målet är svårt att nå på kort sikt trots brist på arbetskraft har vi fått erfara. Att kvinnorna är en speciellt utsatt grupp är ett faktum, och det är därför som speciella insatser prövas just för kvinnorna. Motionen tar upp frågan om att motverka rådande könsrollsmönster redan i skolan. Till detta är att säga att inom skolöverstyrelsen pågår ett utredningsoch forskningsarbete, kallad könsrollsprojektet, med sikte på att skolan skall verka för ökad jämställdhet och att detta skall sätta sin prägel på läroplaner och läromedel. Man kräver vidare ett uttalande om att den offentliga sektorn förpliktigas att motverka könsdiskriminering bl.a. vid rekrytering och lönesättning. Här vill jag bara hänvisa till det utredningsarbete i frågan som jag har nämnt tidigare samt till att det råder förbud mot könsdiskriminering vid tillsättande av statliga tjänster. Den kollektiva servicen i bostadsområdena tar man upp i nästa punkt. I sitt remissvar till motionerna har jämställdhetsdelegationen framhållit, att en arbetsfördelning byggd på jämställdhet mellan män och kvinnor ställer stora krav på barnomsorg och annan service inom bostadsområdena, vilket också betonas i direktiven till delegationen. Delegationen 31 har också tagit initiativ i barnstugefrågan genom överläggningar med Kommunförbundet, vilka i sin tur resulterade i att kommunerna tillskrevs om att de allvarligt borde överväga sina möjligheter att öka takten i utbyggnaden av barnstugeplatserna. Mot detta kan alltså naturligtvis invändas att när man tagit del av planerna för den närmaste framtiden, verkar det som om kommunerna i en del fall lyssnar dåligt på Kommunförbundet. Men jag vet att denna fråga är under observation från delegationens sida och att man nogsamt överväger vilka åtgärder som kan vara nödvändiga för att få till stånd en acceptabel utbyggnadstakt. I följande punkt berörs prioritering av arbetstidsförkortningen. Det är också en fråga som rönt speciell uppmärksamhet genom den intensiva debatt vi har fått om sex timmars arbetsdag - en målsättning som det blivit en glädjande uppslutning omkring. Väsentligt i sammanhanget är ju att löntagarorganisationerna deklarerat att det långsiktiga målet är 30 timmars arbetsvecka, uppnådd genom förkortning av arbetsdagen, och att en särskild delegation för arbetstidsfrågor har tillsatts. Till sist krävs i vpk-motionen undersökning av de hemarbetande kvinnornas situation. Man vill utröna behovet av information bl.a. om verksamhet utanför hemmet. En sådan information ingår i arbetsförmedlingarnas utåtriktade arbete, och särskilda tjänstemän finns avdelade för aktiveringsuppgifter. Nämnas bör också att särskilda kurser anordnas för att ge hemarbetande kännedom om arbetsmarknaden. Eftersom således alla de frågor som vpk-motionen berör har aktualiserats eller är föremål för åtgärder, anser inte utskottet att det finns anledning att bifalla motionsyrkandena. Jag yrkar alltså avslag på vpk-reservationerna. Även i år har vi haft att behandla ett förslag om lagstiftning mot könsdiskriminering. Detta framförs i en folkpartimotion. Vad som skiljer yrkandet i motionen från yrkandet i folkpartiets motion föregående år är att nu skall riksdagen utan föregående utredning anta en lag mot könsdiskriminering. Man anser att erforderlig lagtext skall utarbetas av vederbörande utskott enligt de riktlinjer som anges i motionen. Riktlinjerna bygger i huvudsak på den lagstiftning som finns i USA. Visserligen framhåller man i motionen att en svensk lag måste anpassas till svenska förhållanden, men i stort sett menar man tydligen att det går att kopiera den amerikanska lagstiftningen på området och att detta skulle kunna ske utan föregående utredning. Men nog finns det väl ändå vissa hakar som man måste fundera över. Hur har man exempelvis tänkt sig att vi skulle hantera de bestämmelser vi genomförde så sent som i år för att underlätta kvinnornas inträde på arbetsmarknaden? De är ju knappast könsneutrala. Får arbetsförmedlingarna ha särskilt folk som tar sig an kvinnornas problem? Skall sådana åtgärder betecknas som könsdiskriminerande? Nog finns det skäl att utreda frågan innan man går till beslut. Jämställdhetsdelegationen har tagit upp frågan och man är i färd med att analysera ett omfattande material som föreligger om utländsk lag Nr 130 stiftning på området. Man vinnlägger sig om att ta del av erfarenheterna, Torsdagen den och man räknar med att inom kort kunna redovisa resultatet av detta 28 november 1974 kartläggningsarbete. Utskottsmajoriteten konstaterar att det är bra att detta har kommit Jämställdhet till stånd. Resultatet därav får väl sedan avgöra om det med hänsyn mellan män och till de förhållanden som råder på den svenska arbetsmarknaden och med = kvinnor, m.m. hänsyn till den lagstiftning som för övrigt reglerar arbetslivet i vårt land är motiverat att också införa en lag emot könsdiskriminering. Jag ber alltså, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 1. I övrigt yrkar jag bifall till utskottets yrkanden under punkterna 2, 3, 4 och 5.

Herr talman! Vi skall i dag lotta om jämställdhet. Vad lotten kanske bl.a. får avgöra är om vi kommer att få större likställighet mellan partierna i deras möjligheter att arbeta för bättre villkor för kvinnan i samhället. Socialdemokraterna vill monopolisera jämställdhetsfrågorna. När statsministern hösten 1972 tillsatte den s.k. jämställdhetsdelegationen för att svara emot ett växande opinionskrav, valde han att ge denna en ensidig socialdemokratisk sammansättning. Redan då framfördes protester mot detta förfaringssätt bl.a. från oppositionspartiernas kvinnoorganisationer liksom från kommentatorer i pressen. De viktiga likställighetsfrågorna är ingen exklusiv socialdemokratisk angelägenhet, hette det. Och med all rätt! Alla partier vill deltaga i detta arbete. Delegationen bör få en parlamentarisk sammansättning. Protesterna hjälpte emellertid föga och ännu i dag har delegationen en ensidig socialdemokratisk sammansättning. Nu har herr Palme naturligtvis rätt att tillsätta vilka delegationer han vill inom sitt eget kansli. Och det är naturligtvis bra att jämställdhetsdelegationen över huvud taget kommit till. Men vad socialdemokraterna bör kritiseras för är att de vill ge denna delegation monopolställning. De vägrar att medverka till att övriga partier skall få det arbetsinstrument för jämställdhetsfrågor som de önskar, nämligen en parlamentarisk utredning. Denna inställning från regeringens sida är varken jämlik eller demokratisk. Socialdemokraterna hänvisar i sin reservation, liksom också fru Ludvigsson nyss, till den s.k. stora delegationen. Kvinnoförbundens ordförande utnämns i reservationen till experter i utredningsarbetet. Som jag förstått situationen är ledamöterna i den stora delegationen i praktiken endast — och i bästa fall — mottagare av information — och ibland blir de inte ens informerade. Det paket av arbetsmarknadspolitiska åtgärder 33 för kvinnorna, som jämställdhetsdelegationen framlade förra våren, presenterades inte för den stora delegationen och diskuterades inte där innan det nådde massmedia. Detta handlingssätt visar vilken ringa betydelse regeringen i själva verket tillmäter referensgruppen. Nej, några aktiva deltagare i jämställdhetsdelegationens arbete har inte ledamöterna av den stora delegationen haft möjlighet vara, och något annat har väl inte heller varit att vänta. Hur orimligt socialdemokraternas monopolkrav är framträder med särskild skärpa i regeringens behandling av det internationella kvinnoåret. Här går FN ut med en uppmaning till världens länder att uppmärksamma världskvinnoåret, att bilda nationella kommittéer med bred representation för att ”granska, värdera och rekommendera åtgärder och prioriteringar för att säkerställa jämlikhet mellan män och kvinnor”. Kommittéerna har föreslagits böra omfatta både män och kvinnor, både statliga och icke-statliga representanter. Och vad gör den svenska regeringen? Jo, helt självsvådligt utnämnde regeringen den s-märkta jämställdhetsdelegationen till denna nationella kommitté. Våra grannländer i såväl öst som väst visar ett mera demokratiskt sinnelag. I Finland och Danmark har på sedvanligt sätt tillsatts parlamentariska kommittéer. Herr talman! Jag vill hävda att regeringen gör kvinnosaken och jämställdhetsfrågorna en otjänst genom sitt handlingssätt. Att jämställdhetsdelegationen inte heller för det praktiska arbetet är rätt forum för att hantera FN:s kvinnoår visar den senfärdighet med vilket förberedelsearbetet för kvinnoåret kommit i gång i Sverige. Finns det exempelvis över huvud taget en budget för kvinnoåret? På ytterligare en punkt reserverar sig socialdemokraterna mot utskottsbetänkandet och det gäller frågan om deltidsarbete. Jag måste säga att jag är inte klar över socialdemokraternas inställning på denna punkt. Är man mot deltidsarbete över huvud taget? Vill man inte att de sociala förmånerna skall förbättras? Vad utskottet anför är ju faktiskt: ”Det är i och för sig tillfredsställande att vissa frågor rörande deltidsarbete har uppmärksammats sedan utskottet senast behandlade detta ämne. Det är emellertid angeläget att man också beaktar behovet av att möta den ökade efterfrågan som finns på deltidsarbete. Inom pågående utredningar bör man initiera konkreta åtgärder för att snabbt och systematiskt kartlägga de områden där ökat deltidsarbete kan komma i fråga. Därvid bör möjligheterna att ta fram fler deltidsarbeten på den statliga sektorn uppmärksammas. I sammanhanget bör också prövas uppslaget att starta en försöksverksamhet som går ut på att två makar delar en befattning. Problemen med de sociala förmånerna vid deltidsarbete måste lösas snabbt inom pågående utredningar. Målsättningen bör härvid vara att ett deltidsarbete i princip ger motsvarande förmåner som ett heltidsarbete. Detta skulle allmänt påverka deltidsarbetets status och komma det att framstå som attraktivt för både kvinnor och män.” Alla vet vi att deltidsarbete inte är en problemfri företeelse. Deltids arbete utnyttjas i alltför hög grad endast av kvinnor. Deltidsarbetande Nr 130 kvinnor hålls ofta kvar på arbetsuppgifter utan möjligheter till avan Torsdagen den cemang. Men vi vet också att kvinnorna efterfrågar deltidstjänster. En 28 november 1974 målsättning måste således vara, precis som det sägs i utskottsbetänkandet, att höja deltidsarbetets status, att se till att deltidsarbete i princip ger Jämställdhet motsvarande förmåner som ett heltidsarbete, att skaffa fram också kva mellan män och lificerade deltidsarbeten, att få deltidstjänster och partnerarbeten att fram — kvinnor, m.m. stå som attraktiva för både kvinnor och män. Beträffande flextiden, där folkpartiet och vi har en gemensam reservation, vill jag understryka att de försök som gjorts med flextid är så positiva att flextid nu bör kunna genomföras på bred bas. Flextiden har stor betydelse för barnfamiljerna. Flextid för yrkesarbetande föräldrar kan medföra flera timmar kortare vistelse på daghem för barnen.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 Jag tolkar utskottets skrivning på ett mer positivt sätt än folkpartiets utskottsledamöter gör i sin reservation. Utskottsmajoriteten hänvisar till att utredning av frågan pågår och att man bör avvakta resultatet av denna. Det är absolut inte — jag understryker inte — något ställningstagande mot lagen mot könsdiskriminering. Jag vill i det sammanhanget få påpeka en sak. En lag mot könsdiskriminering medför naturligtvis vissa konsekvenser också vad gäller arbetet för bättre villkor för kvinnan. Har vi en lag mot könsdiskriminering får väl inte heller s.k. positiv diskriminering förekomma. Hur går det med kvoteringsreglerna i utbildningsoch arbetsmarknadspolitik t.ex.? Blir de lagliga om vi får en lag mot könsdiskriminering? Vi har fått en kvoteringsregel inom lokaliseringspolitiken som vållar AMS mycken huvudbry. Dispenserna har blivit många. I senaste numret av Arbetsmarknaden finns en artikel i ärendet. Rubriken lyder: Även kvinnorna tjänar på vissa dispenser från könskvotering. Det har således getts dispenser för att kvinnorna skall få uppgå till en större andel av arbetsstyrkan än de föreskrivna maximala 60 procenten. Men vad är detta annat än könsdiskriminerande dispenser till fördel för kvinnorna? Herr talman! Jag tror att man arbetar bäst för jämställdheten mellan könen med öppna, rättvisa och demokratiska medel, och i den vapenarsenalen tycker jag inte kvoteringar passar särskilt bra men kanske däremot en lag mot könsdiskriminering. Jag avvaktar utredningsmaterialet med intresse. Det är en hel mängd reformer som måste genomföras och attityder som måste ändras innan vi har den likställdhet mellan man och kvinna som vi alla önskar. Av speciellt intresse för oss i inrikesutskottet är kvinnans ställning på arbetsmarknaden. På detta område finns en rad aktuella reformkrav. Det betänkande vi nu behandlar berör en del av dessa. Andra är lika lön i praktiken och inte bara på papperet, en större 35 andel kvinnor i företagens och myndigheternas internutbildning, en större andel kvinnor på förtroendeposter i de fackliga organisationerna, fler beredskapsarbeten åt kvinnor, en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring osv. Herr talman! Arbetsmarknadsfrågorna är så viktiga för oss kvinnor att jag avslutningsvis vill få peka på ett färskt förslag från mitt partis kvinnoförbund. Det är att en delegation bestående av samtliga rikspolitiska kvinnoorganisationers ordförande bör knytas till arbetsmarknadsstyrelsen med rådgivande funktioner beträffande kvinnliga arbetsmarknadsfrågor. Det här är ett mycket angeläget förslag, och vi ser fram emot att få föra fram det till nästa års riksdag. Till sist, herr talman, ber jag att få yrka bifall till punkterna 1-6 i utskottets hemställan samt till reservationen 6.

Herr talman! Det behöver inte sägas mycket om behovet av åtgärder för bättre jämlikhet mellan kvinnor och män. Fru Ludvigsson lämnade många uppgifter som belyser situationen. Jag tror vi är överens om att kvinnorna fortfarande är diskriminerade i vårt samhälle. Vi har en arbetsmarknad som i mycket stor utsträckning är uppdelad i manliga och kvinnliga yrken, där de yrken dit kvinnorna går har sämre lön, sämre befordringsmöjligheter och sämre allmän ställning och inflytande. Även om en hel del har gjorts — det håller jag med fru Ludvigsson om — borde vi kunna enas om att situationen är sådan att man behöver pröva alla förslag som förs fram i en positiv anda. Det går inte att avvisa en typ av åtgärder, t.ex. lagstiftning, genom att säga att vi gör så mycket annat — för barntillsyn, stöd på arbetsmarknaden osv. — att den inte behövs. Varje förslag och effekterna av det måste prövas för sig i positiv anda. Jag skall i huvudsak uppehålla mig vid folkpartiets förslag om en lagstiftning mot könsdiskriminering. Redan 1970 framförde vi i riksdagen förslag om en sådan lagstiftning, och vi har sedan dess återkommit varje år. Jag vill inledningsvis säga att behandlingen har blivit gradvis mera positiv. Från början möttes vi av ett ointresse med starka drag av negativism. Inställningen var i stort sett att denna idé inte var någonting för Sverige. Nu säger även utskottets majoritet att det är bra att denna fråga studeras inom delegationen för jämställdhet, och det är sannerligen en utveckling i rätt riktning. Att vi i vår motion föreslagit att riksdagen nu utan mer omfattande utredning skall anta en ny lag, att utformas av utskottets kansli, får ses mot bakgrund av den otålighet vi känner. Då man fem år i följd tar upp ett så viktigt förslag motionsvägen tvingas man till slut att gripa till mer och mer drastiska yrkanden. Men det bör väl också noteras att motionsförslaget inte kan fullföljas i en reservation, utan i folkpartiets reservation föreslås att riksdagen skall begära att till nästa år få ett förslag från regeringen om lagstiftning. Nr 130 Vi hänvisar här till de amerikanska erfarenheterna, och anledningen Torsdagen den till det är naturligtvis att det i USA har funnits lagstiftning mot köns 28 november 1974 diskriminering i över tio år. Vi kunde också hänvisa till att man i Canada arbetar med en liknande lagstiftning och delvis har antagit sådana be Jämställdhet stämmelser, vi kunde hänvisa till att den engelska regeringen nu har mellan män och lagt fram ett lagförslag och likaså till att det har utarbetats ett sådant = kvinnor, m.m. förslag i Norge. Men det är klart att vill vi titta på erfarenheterna, då får vi gå till USA, för där har man mest erfarenhet. Redan 1963 infördes Equal Pay Act, alltså likalönslagen, som stadgar att för likvärdigt arbete är det förbjudet att betala män och kvinnor olika lön. Och det är inte fråga bara om identiskt lika arbete, utan om arbete som är likvärdigt med hänsyn till skicklighet, ansvar, arbetsförhållanden osv. 1964 fick man Civil Rights Act som förbjuder diskriminering vid anställning och befordran med hänsyn till i första hand ras. Det var ju som ett medel mot rasdiskriminering den här lagen antogs, men den innebar också förbud mot könsdiskriminering liksom mot diskriminering på grund av religiös uppfattning osv. Den lagen har sedan förbättrats i olika omgångar, framför allt 1972. Dessutom finns i USA ett antal administrativa författningar, som kanske har väl så stor praktisk betydelse.

Det finns en rad myndigheter som övervakar de här olika bestämmelserna. Framför allt finns Equal Employment Opportunities Commission, som är ett ämbetsverk med flera hundra anställda och med kontor över hela USA och sysslar med att utreda klagomål över diskriminering. Kommissionen får också själv ta initiativ och begära redogörelser av företagen för hur de tillämpar lagarna. Jag vill understryka att USA är ett stort land — befolkningsmässigt 25 gånger större än Sverige. Vi behöver alltså inte befara att det krävs ett lika stort ämbetsverk hos oss. Vilka resultat har då den här lagstiftningen åstadkommit? Jag skall bara säga ett par ord om den överenskommelse som är den hittills viktigaste milstolpen på det här området i USA. 1973 träffade man en överenskommelse med American Telephone and Telegraph Company, som 37 med sina 850 000 anställda är Amerikas största privata arbetsgivare och möjligen världens. Uppgörelsen innebar att detta företag åtog sig att betala 45 miljoner dollar första året i retroaktiva löner och lönehöjningar för diskriminerade grupper, framför allt till kvinnliga anställda. För 1974 har uppgörelsen kostat företaget 30 miljoner dollar ytterligare. Det viktigaste är att man har åtagit sig ett program för framtiden, för i första hand en femårsperiod, med konkreta målsättningar för rekrytering av kvinnliga arbetstagare och arbetstagare från minoritetsgrupperna. American Thelephone and Telegraph Company har ett särskilt kontor med ett 30-tal anställda som enbart är sysselsatta med detta program — med att se till att de 24 dotterbolagen gör positiva ansträngningar för att åstadkomma ett sådant resultat som man önskar. Man har ett kontrollsystem där man för varje månad ser efter hur man ligger till i förhållande till detta mål, som alltså först är ett femårsmål och sedan innebär delmål för varje dotterbolag för varje år. Befattningarna i företaget har delats in i 15 olika kategorier, och för varje sådan kategori har man ett mål för hur arbetsstyrkan skall vara fördelad inom varje dotterbolag. Det gäller alltså dels män och kvinnor, dels fem olika etniska grupper — svarta, människor av mexikansk härkomst osv. Det är alltså ett utomordentligt ambitiöst program, och man kan redan efter det första året visa på mycket påtagliga förbättringar av t.ex. rekryteringen av kvinnor i arbetsledande befattningar och i utomhusarbete, monteringsarbete etc. Liknande uppgörelser har nu träffats för stålindustrin, kanske i första hand i rasfrågan, men även beträffande rekrytering av kvinnor. Bank of America, som är den största privatägda banken, har träffat en uppgörelse som innehåller ett ambitiöst utbildningsprogram. Banken har alltså åtagit sig att utbilda och rekrytera kvinnliga anställda till ledande befattningar.

Det är klart att det finns problem med den här lagstiftningen, och det är många som inte är nöjda. Man anser kanske att lagstiftningen behöver ytterligare skärpas och effektiviseras på vissa områden. En del av de uppgörelser som har träffats mellan myndigheterna och stora företag har, anser många, varit för billiga för företagen, därför att man har varit angelägen om att visa resultat — att alltså inte dra ut på förhandlingarna för långt. Men det största problemet är nog att den här myndigheten — Equal Employment Opportunities Commission — har en arbetsbalans på ungefär 80 000 enskilda klagomål, som man inte har hunnit behandla. Det är således långa väntetider. Detta är ju ett problem om man vill ha en effektiv lagstiftning. Å andra sidan är det också ett tecken på att lagstiftningen upplevs som Nr 130 användbar. Det lönar sig att anmäla sina klagomål till Equal Employment Torsdagen den Opportunities Commission. Det skulle vara möjligt att dra fram en mängd 28 november 1974 enskilda fall där människor har blivit diskriminerade och sedan fått upprättelse. Jämställdhet Om man håller sig till telefonområdet så gäller ett av de kända fallen — mellan män och en telefonist, som ville få ett bättre avlönat och friare arbete som reparatör. kvinnor, m.m. Hon vägrades detta men gick ända till högsta domstolen och fick så småningom sitt jobb som reparatör, och även retroaktiv betalning enligt den högre lönesättningen från det tillfälle när hon ursprungligen sökte jobbet. Jag har talat rätt utförligt om denna lagstiftning därför att den visar att man kan nå konkreta, praktiska resultat. Det är naturligt att detta måste anpassas till svenska förhållanden, och det framhålls även i vår motion och i allt som vi har sagt på det här området. Det är också naturligt att man kan ha en lagstiftning på andra områden än arbetslivets — jag behöver bara nämna försäkringsområdet, där det ju fortfarande förekommer könsdiskriminering, olika bestämmelser för män och kvinnor. Det har förvånat mig att man har varit så tveksam på socialdemokratisk sida inför våra förslag. Detta kan ju inte gärna vara något som strider mot socialdemokratisk politik eller socialdemokratisk ideologi. Ett tecken på det är ju att såväl den engelska som den norska regeringen — båda socialdemokratiska — är inställda på att införa lagstiftning av det här slaget. Man kan väl heller inte säga att vi ligger så långt före t.ex. USA, Canada, England och Norge att vi inte behöver någon lagstiftning som skyddar mot diskriminering. Visserligen har vi ganska stort nationellt självförtroende, men hela den diskussion som vi nu för och det faktum att vi har fått delegationen för jämställdhet är ju tecken på att vi är otillfredsställda med situationen. En annan invändning som gjorts är att arbetsmarknadens parter i första hand skall lösa dessa problem. Det är ju en tradition i Sverige, men just när det gäller skyddet för individen mot diskriminering och när det gäller att ålägga det enskilda företaget att vidta praktiska åtgärder har arbetsmarknadens parter inte så stora möjligheter. Det har ju också erfarenheten under de fem år som vi fört fram detta förslag visat. Det blir en del krångel, säger man kanske, med en lagstiftning. Och jag tror att man kan få en del amerikanska företag att intyga det — de tycker det är besvärligt att tvingas genomföra jämlikhet. Men det är ju inte någonting som i andra sammanhang har varit ett hinder när vi har accepterat en lagstiftning som reglerar förhållandena på arbetsmarknaden och skyddar den enskilde mot åtgärder från t.ex. arbetsgivarnas sida. Vi är beredda att ta ett visst krångel, om vi anser att syftet är angeläget. Som jag nämnde tidigare, har man också framfört argument av typen 39 att vi vidtar så många andra åtgärder. Men det är inget skäl så länge inte förslaget om lagstiftning strider mot de andra åtgärderna. Nu kan man ifrågasätta — och det gjorde också fru Ludvigsson - om en lagstiftning skulle strida mot de positiva åtgärder som kan tänkas, t.ex. det som nu har genomförts inom lokaliseringspolitiken. Jag medger att här kan finnas ett teoretiskt problem: Får det förekomma positiv diskriminering, får man så att säga diskriminera männen för att på det sättet gynna kvinnorna? Men erfarenheterna från USA och de förhållanden som jag här nämnt visar att det går att lösa problemet. De bestämmelser som man tillämpar för de företag som arbetar åt den federala regeringen går ju just ut på att tvinga dem att aktivt söka upp den kategori som tidigare har varit diskriminerad. Jag kan inte inse, att inte vi i Sverige också skulle kunna utforma en lag som ger utrymme för sådana positiva åtgärder, samtidigt som den skyddar individen mot en diskriminering med hänsyn till kön. Om det går på andra håll bör vi kunna klara det också. Man har ibland invänt att det är svårt att bevisa diskriminering. Jag kan hålla med om att det kan finnas fall som är oklara, men det finns också — och det är det vanliga — en mängd solklara fall av påtaglig diskriminering. Man bör inte avstå ifrån att ge ett skydd i de fallen, bara därför att det i vissa fall kan vara svårt att bedöma saken. Slutligen sägs det ibland — det argumentet har också framförts i riksdagen — att USA skall sannerligen inte vara någon förebild för oss. Jag kanske inte behöver spilla så många ord på ett sådant tänkande. Det är klart att USA skall inte vara någon förebild för oss när man där gör misstag, när man bär sig illa åt inom utrikespolitiken osv. Men i de fall där vi kan dra nytta av erfarenheterna från USA skall vi självfallet göra det. Och jag tror att just när det gäller kvinnofrigörelsen finns det mycket att lära från USA, framför allt av den amerikanska mycket aktiva kvinnorörelsen. Jag har varit i kontakt med en hel del människor som arbetar inom den rörelsen. När man frågar dem om denna lagstiftning, är det många som vill skärpa den. Men jag har inte träffat en enda person som har tvekat inför frågorna: Behövs en sådan här lagstiftning? Är det bra att den finns? Bör den eventuellt avskaffas? Inte någon av dem som arbetar inom den amerikanska kvinnorörelsen har svävat på målet. De har svarat att lagskydd mot könsdiskriminering är värdefullt. Det är ett viktigt instrument för jämlikhet. Givetvis måste frågan utredas. Det är ju ett svar man får vilka förslag man än för fram här i landet. Men jag undrar om vi inte också i det fallet kan lära en del av andra länder. Visst är det bra med utredningar, så att vi vet vad vi gör. Men om det skulle visa sig att det är en del problem som uppstår vid en reform, så bör vi också ha möjligheter att justera i efterhand på grundval av erfarenheterna. Det är ju också vad vi i praktiken har gjort på många områden. Och ingen skall tro att vi i en utredning kan tänka igenom alla problem för all framtid. Den här lagen behövs. Därför yrkar vi att den skall införas under nästa år. Sedan får vi med ledning av erfarenheterna se om det behöver göras några Nr 130 ändringar. i : ; . Torsdagen den Jag är medveten om att det tar lång tid att gå igenom det internationella 28 november 1974 materialet, och därför förstår jag att det ännu inte har kommit fram någonting, i synnerhet som det har ansetts att man kan nöja sig med Jämställdhet att avdela en enda person för uppgiften. Hur duktig den personen än mellan män och är, tar det sin tid. Men om riksdagen bifaller vår reservation får väl kvinnor, m.m. regeringen sätta in ytterligare krafter, så att vi under 1975 kan besluta om en sådan lagstiftning, anpassad efter svenska förhållanden. Jag yrkar alltså bifall till reservationen 3. När det sedan gäller arbetstiderna är det viktigaste reformkravet, som vi ser det, att man får en förkortning av arbetsdagen för alla, med sikte på sex timmars arbetsdag. Det har emellertid också framhållits att en sådan sänkning av arbetstiden måste genomföras i takt med resurserna. Det har sagts att det skulle ta tio år. Jag är emellertid litet tveksam när det gäller sådana tidsuppgifter. Jag tror nämligen inte att man här kan räkna alltför schablonmässigt. Det är ju allmänt känt att effektiviteten under de sista arbetstimmarna varje dag är lägre än under dagens tidigare timmar. Jag tror därför att man kan genomföra reformen snabbare än vad en rent matematisk beräkning ger vid handen. Men det tar givetvis ändå en viss tid, och därför är det näst viktigaste att man inför rätt till förkortad arbetstid för småbarnsföräldrar, eventuellt också för andra grupper med särskilt stort behov av kortare arbetstid. Det har vi aktualiserat i motioner från folkpartiet under en följd av år. Kravet finns även upptaget i TCO:s familjepolitiska program. Även då vi får en kortare arbetstid kommer det att finnas behov av valmöjligheter, helt enkelt därför att alla människor inte är lika. Alla vill inte ordna sitt liv på exakt samma sätt. Olika familjer kommer att ha olika önskemål. Och då är det värdefullt om det finns fler deltidsarbeten — och deltidsarbeten på olika arbetsområden och på olika kvalifikationsnivåer. Annars får vi samma problem som vi har i dag, nämligen att deltidsarbete framför allt förekommer i okvalificerade, lågt avlönade arbeten, och främst för kvinnor. Vi vill ha en utjämning på det området. Självfallet skall också de sociala förmånerna vara likvärdiga för deltidsarbete och heltidsarbete. Arbetet för det bör bedrivas så snabbt som möjligt. Det har i detta sammanhang också sagts att vi bör närmare pröva systemet att två makar delar på en befattning. Det kan naturligtvis vara värdefullt. För min del tror jag dock att den idén inte kommer att få så stor praktisk betydelse. Däremot kan det ofta förekomma att andra människor vill dela en befattning. Här tror jag att det fortfarande finns en stark konservatism ute i arbetslivet. Jag hörde just i dag nämnas ett fall där två personer ville dela en befattning som ålderdomshemsföreståndare, men där kommunen i sin konservatism sade nej. Herr talman! Jag yrkar alltså vid punkten 6, som handlar om del Försöken med flexibel arbetstid, som har fått ökande omfattning, har i stort sett givit ett gott resultat. I de fall där flexibel arbetstid har gått att genomföra, har fördelarna varit betydligt större än de praktiska olägenheterna. Den tankegång som framfördes av en del socialdemokrater, bl.a. inom kanslihuset, att flexibel arbetstid skulle strida mot jämlikheten därför att den inte kan genomföras för alla, har inte vunnit någon större anklang bland de anställda. Det är glädjande. Därför föreslår vi nu att man inte tvekar längre. Utan att avvakta vidare försöksverksamhet bör flexibel arbetstid införas överallt inom den statliga verksamheten där detta är praktiskt möjligt, och där de anställda är positiva till det. Jag ber med detta att få yrka bifall till reservationen 6. Slutligen skall jag be att få säga ett par ord om det fortsatta utredningsarbetet och delegationen för jämställdhet. Det är givetvis riktigt, som fru Ludvigsson sade, att alla partier och även en rad organisationer är företrädda i den stora delegationen. Men det faktum att det väckts motioner om en förstärkning av det parlamentariska inslaget i den lilla gruppen, får väl ses som ett uttryck för att man vill delta mera aktivt än vad som har varit möjligt i den stora delegationen — och vad som över huvud taget är möjligt i ett så stort organ. Det går knappast att hävda, att den stora delegationen har varit en aktivt arbetande instans. Den har i huvudsak varit ett forum för diskussioner och informationer. Jag skulle tro att det närmast är ofrånkomligt med ett så stort organ. Jag hör inte till dem som är upprörd över att regeringen vill ha en liten, väl sammansvetsad grupp av från regeringens egen synpunkt rätttänkande personer som rådgivare, när regeringen utformar sin politik. Det tycker jag varje regering bör ha rätt till. Men när det gäller ett mycket viktigt sakområde, där man också sysslar med långsiktiga reformförslag, är det självfallet en fördel om man kan arbeta med mera allsidiga utredningar. Det görs på andra områden. Alldeles särskilt är det en fördel att så kan ske, när man har en minoritetsregering. Om delegationen får i uppdrag att samordna aktiviteter t.ex. inom folkrörelsesektorn, såsom skett när det gäller det internationella kvinnoåret, framstår det som alldeles särskilt tveksamt att den har en ensidig partipolitisk sammansättning. När oppositionen nu visar ett så aktivt intresse att vara med och delta i detta arbete, är det därför förvånande att inte regeringen upptar detta positivt i stället för att låsa sig i en negativ inställning. Det borde inte innebära något problem. Jag vill för min del inte göra detta till en fråga om monopoltänkande eller jämlikhet utan hoppas att regeringen, i medvetande om att den fortfarande är en minoritetsregering, kan se praktiskt på saken. Jag skulle inte våga göra ett sådant uttalande som den föregående talaren, att vi skall lotta om detta. Erfarenheten har lärt oss att inte ta ut några lottningar i förskott. Jag tycker inte heller att vi borde behöva lotta om detta. Vi skulle uppskatta om det ansvariga statsrådet här kunde uttala, att företrädare för oppositionen som vill vara med och delta i Nr 130 detta arbete på ett mera aktivt sätt, än vad som kan ske i den stora Torsdagen den delegationen, är välkomna att göra detta. Med denna förhoppning ber 28 november 1974 jag att få yrka bifall till utskottets hemställan på denna punkt. RS RSS
mellan män och Herr talman! Det har här talats om FN:s kvinnoår och våra förberedelser — kvinnor, m.m. inför det internationella kvinnoåret. Jag tycker att den stora delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor är det naturliga organet för dessa förberedelser, och jag kan fortfarande inte förstå varför man inte anser att den kan vara ett lämpligt forum. Där sitter ju ändå, som jag sade tidigare, ordförandena i samtliga partiers kvinnoförbund, som alla också är ledamöter av riksdagen. Varför skulle inte de kunna föra sina partiers talan i de här frågorna? Det är ju just de som hela tiden så påtagligt har brottats med de här frågorna och varit med om att utforma sina respektive partiers program. De om några borde vara lämpade. Jag kan inte heller förstå talet om att den stora delegationen skulle vara en passiv församling och bara vara mottagare av information. Detta kan väl möjligen — vågar man väl säga — i någon mån bero på deltagarna själva, men det borde naturligtvis finnas mycket underlag för en debatt i en sådan församling. Fru af Ugglas säger att delegationen har en ensidig sammansättning —- hon talar om monopolställning osv. och förordar en parlamentarisk utredning. Jag upprepar att vi inte tycker att en sådan utredning nu är det mest angelägna. Här måste det hända någonting, och det har för övrigt redan börjat hända saker och ting. Det finns också utredningar gjorda: vartenda politiskt parti har gjort sina utredningar, och de stora organisationerna på arbetsmarknaden har gjort sina utredningar och skri vit sina handlingsprogram i de här frågorna, så nog finns det underlag för de konkreta politiska åtgärder som krävs just nu. Jag kan således inte förstå varför man skall sy in jämställdhetsfrågorna i en utredning; jag tror tvärtom att det vore ett sätt att stoppa utvecklingen och fördröja angelägna åtgärder i sakfrågorna.
Herr talman! Det är klart att den stora delegationen är ett lämpligt forum för att diskutera förberedelserna för det internationella kvinnoåret. Så har också skett. Men när man skall arbeta mera aktivt med speciella åtgärder behövs det ett mindre organ. Jag vill inte utesluta att man kommer att få ett sådant mindre organ, där de organisationer som är intresserade kan vara företrädda på ett eller annat sätt. Jag förde en diskussion här för några veckor sedan med statsrådet Sigurdsen, där jag försökte få ett löfte av henne om att detta arbete skulle bedrivas så att man undviker enpartiprägel. Jag fick inga garantier för det då, men jag hyser fortfarande förhoppningen att man skall ta till vara önskemålen om att ge aktiviteterna inom FN:s internationella 43 kvinnoår en allsidig prägel och visa att vi inom alla riktningar i Sverige vill understödja FN:s arbete på den punkten. Det förslag vi diskuterar är inte något uttryck för — det tror jag att fru Ludvigsson måste erkänna — någon misstro mot de personer som inom den stora delegationen företräder oppositionspartierna. Fru Ludvigsson frågade ju, om de inte anses representativa. På det vill jag svara, att det är de själva som har fört fram förslaget. Fru Fredgardh, som är ledamot av delegationen, har motionerat i ärendet. Det kan alltså inte vara något uttryck för misstro mot henne, utan är i stället ett uttryck för att man känner, att man inte kan göra en tillräckligt aktiv insats i den delegationen, som håller ett fåtal sammanträden per år osv. Det är väl inte konstigt att ett organ med 20-25 människor inte kan vara en bra arbetande utredning. Det vet var och en som har någon erfarenhet av politiskt arbete. Frågan är fortfarande: Varför kan ni inte på socialdemokratiskt håll ta upp det här intresset på ett positivt sätt? Ni borde tycka att det är bra att oppositionen vill vara med om att utarbeta reformerna, och försöka ta vara på den vilja till aktivitet som har kommit till uttryck genom motionerna, i stället för att bara säga: Här skall vi ha en grupp, som skall vara till bara för oss; där får ingen annan komma in! — Det verkar litet barnsligt, om uttrycket ursäktas.

Herr talman! Herr Romanus vill inte att vi skall tala om monopolställning och en ojämlik behandling. Han väljer den litet mjukare folkpartistiska linjen. Och gärna för mig — jag tycker precis som han att det viktigaste är att socialdemokraterna är beredda att ta upp detta intresse positivt. Ända sedan 1971 års riksdag har oppositionen ställt krav på en parlamentarisk utredning. Oppositionspartiernas kvinnoorganisationer vill få en möjlighet att aktivt delta i arbetet för jämställdhet. Jag kan inte fatta att de socialdemokratiska kvinnorna inte tar emot detta på ett öppet och positivt sätt. Beträffande FN:s internationella kvinnoår har jag förstått saken så att det är den lilla delegationen, den se. k. jämställdhetsdelegationen, som har fått i uppdrag att arbeta med frågan och inte referensgruppen. Vi menar att det behövs en nationell kommitté för att arbeta med FN:s internationella kvinnoår.
Herr talman! I så fall har fru af Ugglas och jag fått olika uppgifter. Jag har fått den upplysningen att det är den stora delegationen som skall arbeta med förberedelserna för det internationella kvinnoåret. Herr Romanus påstår att man inte kan arbeta med jämställdhetsfrågan i en delegation som omfattar 24 människor. Men om man vill arbeta mer intensivt med speciella frågor brukar man avdela några människor som har de frågorna som sitt intresseområde för att arbeta särskilt med Nr 130 Se Jag kan inte inse att inte den här delegationen kan arbeta på samma Torsdagen den SER a 28 november 1974 Jag kan inte heller förstå att man säger att man inte får vara mede De politiska partierna har ju alla sina kvinnoförbundsordförande med. Jämställdhet Att man då kan känna sig utestängd framstår för mig som ett mysterium. mellan män och Sedan glömde jag att säga en sak till herr Romanus i mitt första svar. — kvinnor, m.m. Det gäller lagstiftningen mot könsdiskriminering. Jag reagerar när han säger att förslaget i år har framförts av ren otålighet. Jag tycker nog att det är ett vårdslöst sätt att handskas med så seriösa ting, att man yrkar på en lagstiftning av ren otålighet.

Herr talman! Om ett oppositionsparti i fem år motionerar utan att få något större gensvar i en fråga som man tycker är oerhört angelägen — där man vill skydda individen mot diskriminering - måste man fundera ut hur man skall få sina krav tillgodosedda. Eftersom vi tillhör riksdagen är det naturligt att vi föreslår att riksdagen utformar en sådan lagstiftning, när inte regeringen vill göra det. Det är inte ett uttryck för vårdslöshet, det är bara att utnyttja de vägar som finns för ett politiskt parti. Fru Ludvigsson har nog fått fel information, om hon inte har fått klart för sig att regeringen har uppdragit åt delegationen för jämställdhet att handlägga frågor i samband med FN:s internationella kvinnoår. Jag har handlingar som visar det, om fru Ludvigsson inte tror det. Delegationen för jämställdhet är just den lilla delegationen. Nu har man spelat över bollen till den stora delegationen, och den kommer eventuellt — om jag får tolka fru Ludvigssons ord så — att avdela några särskilt intresserade personer till att syssla med dessa frågor. Det tycker jag är en utveckling i rätt riktning, så jag har inget behov av att bråka om den saken. Men ursprungligen var det alltså ett uppdrag till delegationen för jämställdhet. Av någon anledning kallar man den lilla delegationen för delegation, i stället för att kalla den stora delegationen för delegation, vilket vore det naturliga om man ville visa att alla skall vara med. Anledningen till att jag uttryckte mig på ett något annat sätt än fru af Ugglas var, att det fanns en tendens i hennes anförande att göra frågan om sammansättningen av regeringens delegation för jämställdhet mellan män och kvinnor till en huvudfråga i diskussionen. Det tycker jag inte att den är. Som jag tidigare sagt, anser jag att regeringen borde ta upp det här förslaget positivt och säga, att om det finns ett intresse av att vara mer aktiv än man kan vara i den stora delegationen, så bör vi ta vara på det. Men det är ju ändå inte så, att oppositionen nu saknar möjlighet att arbeta med frågorna om jämställdhet mellan män och kvinnor — så handfallna är vi lyckligtvis inte.
Herr talman! Herr Romanus har redan beriktigat vad fru Ludvigsson sade om de olika delegationerna — delegationsförvirringen börjar bli stor här i kammaren. Fru Ludvigsson använde faktiskt uttrycket referensgrupp i sitt huvudanförande — den stora delegationen skulle vara en referensgrupp. Oppositionens kvinnor nöjer sig inte med att vara referenser i dessa frågor. Vårt år efter år återkommande krav på en parlamentarisk medverkan visar att vi vill vara mer aktiva. Jag tycker att detta är snålt av socialdemokraterna och ett försök att monopolisera jämställdhetsfrågorna. Det kan inte karakteriseras på något annat sätt.

Herr talman! Kvinnorna utgör flertalet av låginkomsttagarna i landet. Kvinnorna har i stort sett en egen arbetsmarknad, arbeten med låg lön som kräver kortvarig eller ingen yrkesutbildning och som oftast inte ger någon möjlighet att avancera. Kvinnorna tvingas ofta, bl.a. på grund av brister i samhällets barntillsyn och kollektivservice, att acceptera deltidsarbete. Kvinnorna utgör stor andel av de registrerade arbetslösa, och dessutom finns det en stor dold arbetslöshet bland kvinnorna. Kvinnorna är kraftigt underrepresenterade i alla beslutande församlingar: i regering och riksdag, i kommunala och fackliga styrelser. Detta är, trots de odiskutabla förändringar som fru Ludvigsson redovisat, alltjämt några av de viktigaste dragen i kvinnornas situation i dagens svenska samhälle. Förklaringen till den situationen är den kapitalistiska ekonomin, de dominerande borgerliga värderingarna och frånvaron av en samhällelig offensiv mot de konservativa mönstren och livsformerna. I debatten om könsrollerna — de roller som kvinnor och män spelar i förhållande till varandra och till samhället — har inte kopplingen till samhällssystemet alltid uppmärksammats tillräckligt. Därför har debatten ofta blivit alltför abstrakt. Och det kan vara förklarligt! Förhållandet mellan män och kvinnor i vårt samhälle är i stora stycken komplicerat, bl.a. på grund av att vi lever i en brytningstid. Det gamla samhällets roller är i det närmaste utspelade. Behovet av ett nytt samhällssystem och av nya mänskliga relationer växer sig allt starkare. Svårigheterna på vägen till frigörelsen har inom vissa kvinnogrupper enbart skyllts på männen. Man har då inte uppfattat att också männen lever under samma samhällssystem, att också de drabbas av de förhållanden som nödvändiggör kvinnornas frigörelsekamp. Det kapitalistiska samhället skapar arbetslöshet även för männen. Men kvinnorna drabbas särskilt hårt. Enligt den förhärskande ideologin värderas inte kvinnornas arbete på samma sätt som männens. I familjerna ses hustruns lön möjligen såsom ett komplement men det är ändå han Nr 130 som äNses ha huvudansvaret för familjens försörjning. Att kvinnan går Torsdagen den ut i jobb tas därför ofta såsom ett tecken på att familjens ekonomi är 28 november 1974 dålig, och ofta är det naturligtvis så. Men när detta betraktas som det avgörande skälet, blir det också lättare att använda kvinnorna såsom Jämställdhet arbetskraftsreserv. mellan män och Fru Ludvigsson tycks hysa förhoppningen att detta är ett förhållande, kvinnor, m.m. som numera kan hänföras till historien. Det kapitalistiska samhällets sätt att fungera ger, som jag ser det, inte fog för den förhoppningen. I vissa konjunkturlägen bedrivs kampanjer för att få ut kvinnor i arbetslivet. Men när det sedan kärvar till sig på arbetsmarknaden, är det kvinnorna som först drabbas. Ideologiskt stöttas återförvisningen av kvinnorna till kök och tvättstugor med fagert tal om modersrollen och av attacker mot den kollektiva barntillsynen. Att gifta kvinnor ställs utan arbete skapar inte samma oro i samhället som när arbetslösheten drabbar män. Kvinnorna återgår till arbetet i hemmen och märks därför inte. Däremot inser vem som helst det orimliga exempelvis i perioder, när arbetslösheten är stor bland byggnadsarbetare, samtidigt som det finns behov av att bygga bl.a. serviceinrättningar. Detta sätt att se på saken ligger naturligtvis i botten, när det alltjämt i politiska sammanhang ses mellan fingrarna med kvinnornas låglöne: problem och när satsningarna på kollektiv barntillsyn fortfarande blir halvhjärtade. Det kapitalistiska systemet skapar stora inkomstskillnader, vilket leder till att mångas arbetskraft blir underbetald. Det finns lågavlönade både bland män och bland kvinnor, men kvinnorna är genomsnittligt de sämst betalda. Den senaste veckans aktivitet bland städerskor i olika delar av landet ger en antydan om att det tvärtemot vad som brukar sägas är just kvinnokönet som värderas lågt — inte det arbete som kvinnorna utför. Städningen uppskattas — ingen arbetsplats eller verksamhet över huvud taget kan hållas i gång om inte någon städar. Men de som utför arbetet, dvs. kvinnorna, får dåligt betalt. I dagens morgoneko formulerade en städerska från Malmberget precis vad det handlar om. Hon sade: ”Det är tur att man är gift. Min lön skulle jag inte klara mig på.” Där ligger en stor bit av sanningen. Arbetsköparna kan utnyttja det förhållandet att kvinnornas inkomster bara ses som ett tillskott till familjens ekonomi. Mer eller mindre yrvaket har det under de senaste åren konstaterats att kvinnorna är på marsch ut på arbetsmarknaden. En granskning av situationen i siffror enbart i mitt hemlän visar att det faktiskt förhåller sig på det sättet. Åtminstone ger allt fler kvinnor uttryck för att de vill ha ett förvärvsarbete. Hälften av de nu registrerade arbetslösa i Norrbotten är sålunda kvinnor. Detta skall jämföras med att kvinnorna endast utgjorde knappt 15 procent i 1964 års redovisning av arbetslösheten i Norrbotten. Av det ökade antalet arbetslösa sedan dess svarar kvinnorna för över 90 procent. Dessutom vet man att åtskilliga kvinnor i Norrbottenskommunerna aldrig har anmält sig till arbetsförmedlingen i vetskap om att det ändå inte finns något jobb att få. Delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor framhåller i sitt remissyttrande över de motioner som nu behandlas, att arbetsförmedlingarna uppmanats att stimulera företagen att anställa kvinnor. Och visst kan man förmärka en ljusning i det avseendet. Två av Norrbottens stora på arbetsmarknaden —- LKAB och NJA -— börjar numera att bli alternativ även för kvinnliga arbetssökande. Men detta aktualiserar de andra sidorna av kvinnornas svårigheter att göra sig gällande på arbetsmarknaden, nämligen frågan om barntillsyn och kollektiv service. På arbetsplatser av det slag som jag nämnt förekommer skiftarbete. Kvinnor som har barn riskerar också här en särbehandling i arbetslivet. Det finns, som alla vet, fortfarande stora brister i barntillsynen på s.k. normala arbetstider, ett förhållande som för övrigt påtalades senast i gårdagens debatt om förskolan. Ännu större är svårigheterna att få en tillfredsställande lösning av barntillsynen när arbetstiden är förlagd till kvällar och nätter. Utskottet redovisar i betänkandet att utbyggnaden av barnomsorgen hör till det som prioriteras. I de sammanhangen måste också diskuteras olika möjligheter att tillfredsställande ordna barntillsynen för skiftarbetande, så att kvinnor inte av det skälet skall behöva avstå från arbete på samma villkor som männen. För skiftarbetare — kvinnor såväl som män — är dessutom frågan om kortare arbetstid särskilt angelägen. En sådan förkortning måste genomföras snabbare för dessa grupper, men över huvud taget är frågan om en generell arbetstidsförkortning av det slaget att den måste nämnas i en diskussion kring problemen med jämställdhet mellan könen. En kortare arbetsdag skulle ge män och kvinnor möjlighet att gemensamt ta del av hemarbetet och barnens fostran. Därigenom skulle problemen med kvinnors dubbelarbete minska. En sex timmars arbetsdag skulle dessutom innebära att uppdelningen i heloch deltidsarbeten skulle få minskad betydelse. Även det är av vikt för kvinnans ekonomiska frigörelse och jämställdhet på arbetsmarknaden. Därför är det vår uppfattning att en sådan arbetstidsförkortning måste bli generell. I en debatt om jämställdhet mellan könen kan det vara befogat att notera att frågan gäller både mäns och kvinnors roller och att inriktningen måste vara att bådas roller förändras och blir alltmer lika. I den debatten har det förekommit en del vildvuxna inslag. I litteraturen om kvinnornas ställning kan man hitta sådana exempel. En fransk sociolog, Evelyn Sullerot, spekulerar i en situation då kvinnorna kan avbryta havandeskap efter några veckor och fostret därefter får utvecklas i kuvös. Men kvinnans frigörelse handlar inte om befrielse från biologin, att kvinnor skulle upphöra att vara kvinnor och upphöra att föda barn. Det är att vilseleda kampen för kvinnans frigörelse. Det är inte den biologiska rollen som skall ändras. Det är den sociala rollen, kvinnornas samhälleliga villkor, som måste i grunden förändras. Arbetsköparnas makt över ekonomin, deras strävan efter billig arbets kraft och en lättystad arbetskraftsreserv gör att kvinnorna utsätts för Nr 130 en starkare exploatering och leder till att mäktiga penningintressen satsar Torsdagen den stora summor på att den underdåniga kvinnorollen hålls vid liv. 28 november 1974 Mot den bakgrunden är det uppenbart att de av utskottsmajoriteten redovisade initiativen inte är tillräckliga. Fru Ludvigsson tyckte att det — Jämställdhet borde vara ”uppenbart även för vpk” att det pågår arbete på detta område. mellan män och Jodå, det har vi klart för oss. Vi är också klara över att en socialistisk — kvinnor, m.m. planekonomi är nödvändig för kvinnans verkliga frigörelse. Men redan här och nu är det nödvändigt med en konsekvent offensiv mot den långa rad av orättvisor som fortfarande hindrar jämställdhet. Därför menar vi att det behövs konkreta åtgärder. Det utredningsarbete som pågår måste påskyndas och på sådana områden som exempelvis den kollektiva servicen är det möjligt att utan vidare utredningsarbete vidta verkningsfulla åtgärder. Likaså borde riksdagen utan fler hänvisningar till pågående utredningar ha kunnat uttala att målsättningen för den fortsatta verksamheten i jämställdhetsfrågorna skall vara rätten till arbete för alla. Detta är dock den springande punkten i alla strävanden för kvinnans frigörelse —- ekonomiskt och socialt. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 2 av herr Lorentzon. Utredningar finns det alltså nog av. För oss står valet därför mellan ytterligare en sådan och åtminstone möjlighet till snabbare konkreta åtgärder. I det valet har vår representant i inrikesutskottet funnit det riktigare att stödja den skrivning som återfinns i reservationen 1. Jag ber också att få yrka bifall till den. När det gäller frågan om lagstiftning mot könsdiskriminering har vår grupp vid behandlingen av folkpartimotionen och den reservation som finns i frågan funnit en hel del att ta fasta på. Men då vi anser det angeläget att ytterligare pröva konsekvenserna av sådan lagstiftning kommer vi att vid dagens omröstning avstå från att rösta på den punkten. Herr talman! Jag ber ytterligare en gång att få yrka bifall till reservationen 2 av herr Lorentzon.

Herr talman! Låt mig först rikta ett tack till utskottsmajoriteten för den välvilliga behandling som getts ett av huvudkraven i motionen 1542, nämligen det som gäller tillsättandet av en parlamentarisk utredning med uppgift att lägga fram program för jämlikhet mellan könen. Utskottsmajoriteten understryker att utredningsarbetet i jämställdhetsfrågor har stort allmänpolitiskt intresse och är av betydelse för snart sagt hela samhällslivet. Mot denna bakgrund menar utskottet att det är angeläget att utredningsarbetet utföres under parlamentarisk medverkan. En sådan ordning står också i överensstämmelse med traditionen i svensk politik. 49 Med anknytning till detta sistnämnda vill jag framhålla att här verkligen finns en tradition inom svensk politik. Det mera medvetna arbetet på att utjämna könsskillnader och åstadkomma likställighet mellan män och kvinnor har pågått i drygt hundra år i vårt land. Redan tidigt visade detta arbete en tendens att spränga befintliga partigränser och gå ut över dåvarande klassgrupperingar. Kvinnorörelsen, som blev den godtagna benämningen på samlade strävanden från enskilda och organisationer att göra män och kvinnor till jämställda medborgare, fick anhängare bland både kvinnor och män och från vitt skilda läger i samhället. Detta kan också spåras vid riksdagsbehandlingen av de många lagfrågor under 1800 talets senare hälft vilka betecknar olika trappsteg på vägen till medborgarskap och människovärde för kvinnorna. I dag är vi långt borta från dessa för oss ofta kufiska diskussioner, som dock var nödvändiga för att rasera de murar som omgärdade kvinnorna. I dag har kvinnorna i vårt land fulla medborgerliga rättigheter. Vad det nu gäller är dels att trygga kvinnornas ställning i förvärvslivet, dels att effektivt angripa kvardröjande attityder gentemot kvinnor och män och deras traditionellt påtvungna roller i samhället, attityder som hör hemma i det samhälle som jag nyss erinrade om men som icke har någon relevans för nutida förhållanden. Ändå har de visat sig seglivade ungefär som katten med sina påstådda nio liv. Motar man bort dem på ett håll, dyker de upp på ett annat. Vi är alla medskyldiga i detta rollspel, ofta med en aningslöshet som är både förvånande och skrämmande. Inom mitt förbund, Centerns kvinnoförbund, har vi försökt att göra vad på oss ankommer för att komma bort från dessa roller.

Reservanterna talar om splittring av arbetet och försämrade möjligheter att lösa sakfrågorna och yrkar utifrån detta avslag på bl.a. yrkandet i motionen 1542. Jag kan inte instämma i denna uppfattning, och redan från delegationens tillkomst har vi i Centerns kvinnoförbund vänt oss mot att detta för hela folket viktiga jämställdhetsarbete inte har fått parlamentariska arbetsformer. Jämställdhetsdelegationen arbetar direkt under statsministerns i regeringens kansli. Dess sammansättning är icke parlamentarisk. Kravet på insyn och möjlighet att på ett tidigt stadium påverka besluten är icke tillfredsställande tillgodosett. till den s.k. stora delegationen ett helt självständigt organ. Stora delegationen, där det parlamentariska inslaget finns, är av rådgivande karaktär. De egentliga besluten har vi i den stora delegationen mycket små möjligheter, om ens några alls, att påverka. Vanligen är åtgärderna redan beslutade när de presenteras i stora delegationen, där vi närmast har att dela med oss av de erfarenheter vi har av förhållandena ute på det praktiska fältet. Detta är inget tillfredsställande sakernas tillstånd när det gäller det fortsatta jämställdhetsarbetet. Stora delegationens sammanträden är också alltför få för att ge önskvärd kontinuerlig kontakt med arbetet. Inte minst har man erfarit detta inför det kommande internationella kvinnoåret, där förberedelserna för Sveriges del lagts på jämställdhetsdelegationen. Det påtalades t.ex. i den stora delegationen att Sverige var sent ute med att vidta dessa förberedelser för det internationella kvinnoåret, men vi fick som svar att eftersom man var sent ute internationellt blev också förberedelserna försenade i Sverige. Ändå har man sedan länge vetat att det internationella kvinnoåret skulle komma, och om god vilja hade funnits, kunde man på ett tidigare stadium ha tagit upp denna fråga. Jag skulle kanske också säga några få ord till fru Ludvigsson, som ifrågasatte om vi som representerar de politiska kvinnoförbunden också har dessa partiers förtroende. Det har vi verkligen. Vi har deras fulla förtroende, men vi kan icke arbeta effektivt och under fullt ansvar med de arbetsformer som den stora delegationen har i dag. Låt mig också erinra om att en parlamentarisk utformning av jämställdhetsarbetet vore helt i överensstämmelse med den nya grundlag som riksdagen antog under våren och som träder i kraft vid nyår. Det heter där i 1 kap. 18 att all makt utgår från folket och att riksdagen är folkets främsta företrädare. I 2 kap. slås fast att samhället skall verka för rättvisa och jämlikhet mellan medborgarna. Jämställdhetsarbetet har alltså en rent grundlagmässig anknytning, och det vore fullt i överensstämmelse med denna nya grundlagsanda att det sker i parlamentariska former. I fortsättningen diskuterar utskottet olika vägar att tillgodose kravet på parlamentarisk medverkan. Detta kan, menar man, ske t.ex. genom att jämställdhetsdelegationen förstärks med ledamöter från de politiska partierna. Om detta befinnes mindre lämpligt, bör en parlamentarisk kommitté kunna tillsättas och överta mera långsiktiga projekt och förslag av principiellt intresse, medan själva delegationen fortsätter att påverka utvecklingen i dagsaktuella frågor. Den sistnämnda vägen förefaller mig vara den mest lämpliga. Jag ber alltså, herr talman, att här få yrka bifall till inrikesutskottets hemställan under punkten 1, beträffande utredningsverksamheten i jämställdhetsfrågor. Utskottet har också välvilligt behandlat det förslag till försöksverksamhet med deltidstjänster som jag ställer i min motion. Förslaget gäller att när så är möjligt låta två makar dela en befattning. Försök av detta slag pågår sedan en tid i Norge, och hittills gjorda erfarenheter har varit enbart positiva och manat till att gå vidare. Herr Romanus menade i ett inlägg nyss att detta knappast skulle kunna få så stor omfattning. Jag vill i stället säga att det kan komma att få en viss praktisk betydelse. I Norge har man t.ex. konstaterat att det är en form som unga föräldrar som inte är färdiga med sin utbildning anser vara lämplig för dem fram till dess att utbildningen är helt slutförd. Det viktigaste är emellertid på denna punkt att vi inte fastnar i en trång inriktning utan att vi prövar många vägar för att finna riktiga lösningar. Frågor rörande deltidsarbetet har länge varit eftersatta både när det gäller arbetsförhållanden och när det gäller anställningstrygghet. Man kan uppriktigt beklaga detta eftersom deltidsarbetet berör ett stort antal kvinnor. Mer än en tredjedel av kvinnorna bland arbetskraften eller 20 procent av alla kvinnor i åldrarna 16-74 år utgjorde deltidsarbetskraft 1973. Knappast någonting talar för att andelen väsentligen ändrats sedan dess. Det är därför nödvändigt att man går vidare och prövar olika möjligheter, inte minst för att komma ifrån det otillfredsställande förhållandet att deltidsarbete i dag fått en viss sekunda karaktär och närmast blivit ett slags nödfallsutväg för kvinnor att hjälpligt klara både familj och yrkesarbete. Deltidsarbete, riktigt använt och värdesatt av samhället, är en tillgång att ta till vara för både män och kvinnor, inte minst under de år när de har barn som tar i anspråk deras tid och krafter. Vi bör alltså framdeles inrikta oss på deltidsarbetet som en med heltidsarbetet jämställd anställningsform.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 Låt mig till sist säga att vi i vårt land inför det kommande internationella kvinnoåret kan konstatera att vi, när det gäller jämställdheten mellan män och kvinnor, på väsentliga punkter nått principiellt riktiga lösningar, inte minst i fråga om kvinnans rättsliga ställning. Vad det nu gäller är att gå vidare och se till att praxis kommer i överensstämmelse med lagarna. Där, herr talman, menar jag att en parlamentarisk förankring av jämställdhetssträvandena är riktig och nödvändig.

Herr talman! Jag skulle till stora delar vilja instämma i vad fru Marklund har sagt — mycket av det är sådant som man gott kan skriva under. Men hon kanske inte riktigt gjorde mig rättvisa med påståendet att jag tycktes mena att synen på kvinnorna som arbetskraftsreserv hör historien till; jag skulle alltså ha sagt detta i mitt anförande. Vad jag menade — och jag hoppas att jag också sade det — var att den inställningen att kvinnorna skulle vara en rörlig reserv på arbetsmarknaden är ett mönster som håller på att brytas. Det är obestridligt, fru Marklund, att så är fallet. Vi kan ändå med siffror bevisa att under den senaste lågkonjunkturen behöll kvinnorna sin andel i sysselsättningen. De fortsatte att arbeta, de återvände inte — som fru Marklund så bestämt påstod — till sina hem och sina tvättstugor. Jag tror inte heller att man numera väntar sig att kvinnorna skall bete sig på det viset. Fru Marklund tog också upp låglöneproblemet med utgångspunkt i aktuella händelser. Visst är kvinnornas situation i arbetslivet till mycket stor del förknippad med just låglöneproblematiken — det tror jag vi har sagt många gånger i de här debatterna — men det går inte heller att bestrida att de senaste årens satsningar på låglönegrupperna har betytt ganska mycket för kvinnornas lönesättning. Det är ju i stor utsträckning just de som återfinns längst ner på löneskalan. I riksdagen brukar vi inte göra uttalanden i lönefrågor eller över huvud taget i sådana frågor som arbetsmarknadens parter förhandlar om, men . vi kan ändå med tillfredsställelse notera att löntagarorganisationerna med stor majoritet har uttalat sig för att fortsätta satsningen på den solidariska lönepolitiken. Det kommer givetvis att betyda lönelyft även för kvinnorna och förbättra deras situation.

Herr talman! Jag avser att i mitt anförande ta upp frågor som berör deltid och flexibel arbetstid och som har behandlats i utskottets betänkande med anledning av ett antal motioner. Gemensamt för flera motioner är att de syftar till att få fram en ökning av möjligheterna till deltid. Detta skall gälla speciellt det statliga området, har det sagts. Nu kan man fråga sig: Varför just det statliga området? Man kan väl i så fall tänka sig hela arbetsmarknaden, tycker jag. Vidare önskas en förbättring av de sociala förmånerna vid deltid, varvid deltidsarbetet skall värderas högre. Frågorna om deltidsarbetet kartläggs av jämställdhetsdelegationen. En rapport väntas under första halvåret 1975. Utredningen om den statligt lönereglerade sektorn behandlar också deltidsarbetet, och det kommer även att behandlas av sysselsättningsutredningen. Samma sak gäller arbetstidsdelegationen. Det är alltså ett stort antal utredningar som pågår i dessa spörsmål, och man kan fråga sig varför det är nödvändigt att hasta. Jag tyckte att herr Romanus sade några kloka ord när han framhöll att det är förståndigt att utreda, så att man vet vilken grund man står på och vad man fattar för beslut. Vi tycker nog att det inte finns någon anledning att hasta vidare här, speciellt som man kanske kan ifrågasätta åtminstone några av de uppgifter som har lämnats i reservationer och motioner men också delvis i utskottsbetänkandet. När det gäller det avsnitt som lästes upp här av fru af Ugglas om deltidsarbetet måste jag säga att jag tycker att utskottet avslutar den delen med att göra en minst sagt kryptisk skrivning som man vill ge Kungl. Maj:t till känna. Bl. a. sägs det att man skall möta den ökade efterfrågan på deltidsarbete. I utskottsarbetet har vi inte haft några uppgifter om detta, men fru af Ugglas sade i sitt anförande att man visste att det är många som söker deltid. Jag skulle gärna vilja fråga utskottsmajoriteten — och det är kanske fru af Ugglas som svarar för den: Kan vi få de här uppgifterna om hur det ser ut på detta område? Jag har vissa uppgifter som i stället pekar åt andra hållet. Skulle det vara så att mina siffror är riktiga, så är det ju en rätt underlig hemställan som utskottet gör till regeringen. Jag tror att det av den anledningen är skäl i att avvakta och se. Vidare vill man ha försöksverksamhet med en ordning som innebär att två makar skall få dela på en befattning. Jag tror i likhet med herr Romanus att det är en mycket liten procent av arbetstagarna här i landet som har ett yrke och en utbildning som gör att det skulle passa att ha denna kombination. Det skulle ju annars kunna uppstå de mest horribla situationer, om man skulle genomföra denna ordning. Vi har exempelvis i vårt utskott en ledamot som är barnmorska. Hon är gift med en snickare. Jag vet inte hur det här skulle kunna kombineras. Den enda likhet som jag vet finns är att båda möjligen använder tång någon gång. Men jag är inte övertygad om att blivande mödrar skulle vara förtjusta i att en snickare använde barnmorsketången. För övrigt kan man fråga: Vad är det för jämlikhet som det här skulle innebära? Det är ju bara några få som skulle kunna utnyttja denna möjlighet — flertalet skulle aldrig kunna få nytta av den. Därför kan jag inte se att det finns något skäl till att genomföra en sådan här försöksverksamhet, och jag tycker att det är en underlig hemställan till regeringen att försöksverksamhet av detta slag skulle startas. Vi skall komma ihåg att systemet med deltid är ingalunda problemfritt, och det ur många synpunkter. Jag hävdar att vi inte skall driva det här så långt att vi hamnar i den situationen att de som söker heltid kanske tvingas ta deltid för att över huvud taget få sysselsättning. I reservationen 4 uttalar vi att man bör avvakta att det pågående utredningsarbetet slutförs och att man sedan på basis av det arbetet skall utforma förslag som vi kan lägga till grund för besluten. Jag tror att det hade varit klokt om också utskottsmajoriteten gått på denna linje. De sociala förmånerna vid deltidsarbete är naturligtvis en viktig fråga. Men vi hänvisar här till LO-SAF-överenskommelsen som ju nu skall följas upp på förbundsnivå. Detta kommer säkerligen arbetsmarknadens parter att klara utan någon som helst inblandning från riksdagens sida. Vad gäller flexibel arbetstid har motionskrav framförts att pågående försöksverksamhet skall utökas. Som påvisas i utskottsbetänkandet har en sådan vidgning också skett — även till landsorten, som det framförts krav på. Men inte heller flextiden är problemfri. Jag tror att varken motionärerna eller de som avgivit reservationen 6 har det här riktigt klart för sig. Det borde man ju egentligen ha. Det går inte att komma ifrån att man — Nr 130 råkar i konflikt med reglerna om förskjuten arbetstid liksom med reglerna Torsdagen den om övertid och en del annat, och det kan alltså ställa till bekymmer. 28 november 1974 För att bara nämna ett par svårigheter. ltr Jag vet att Stockholms läns landsting har haft flextid på försök, men — Jämställdhet där har man inte kunnat enas om fortsättningen. Man säger att den = mellan män och goda viljan saknas hos landstingets ledning. Nu är det ju så att i det — kvinnor, m.m. fallet ligger ledningen hos en borgerlig majoritet, och det landstingsråd som har hand om dessa frågor hör hemma i centerpartiet. Jag drar därav den slutsatsen att det är lätt att här i riksdagen ställa krav när det gäller sådana här frågor, men det är betydligt svårare att omsätta det hela i praktiken. Mot denna bakgrund tycker jag att erfarenheterna från den vidgade försöksverksamhet som pågår borde ha avvaktats och att man skulle ha varit mer försiktig. Erfarenheterna är inte bara positiva — även om det finns sådana — och därför skulle man nog, som sagt, ha avvaktat utredningarna och försöken. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan under punkterna 2, 3, 4, 5 och 7 samt till reservationerna 1 och 4.
Herr talman! Herr Nilsson i Kalmar har ställt en fråga till utskottsmajoriteten angående behovet av och efterfrågan på deltidsplatser. Jag kan bara hänvisa till vad som står i utskottets betänkande på s. 10. Jag använde några av de siffrorna i mitt anförande och sade att 20 procent av alla kvinnor i åldrarna 16-74 år utgjorde deltidsarbetskraft 1973, dvs. de var deltidsarbetande eller arbetslösa som bara sökte deltidsarbete. Av den kvinnliga arbetskraftsökningen på 83 000 personer mellan åren 1970 och 1973 var 40 000 deltidsarbetskraft. Bland männen är deltidsarbete fortfarande relativt ovanligt. År 1973 var bara 2,7 procent av alla män i åldrarna 16-74 år deltidsarbetande. Siffrorna för kvinnliga deltidsarbetande var sålunda mycket högre. Herr Nilsson i Kalmar är ju själv man, och det är kanske orsaken till att han inte är så särskilt intresserad av deltidsarbetet. Det finns många skäl till att människor i dag vill ha deltidsarbete. En del har familj och vill ha en bättre kontakt med sina barn, sin make/maka eller sammanboende. Vidare finns det människor som vill undvika stress. De vill leva ett lugnare liv. De har kanske upptäckt att livet har andra värden än att bara slussas mellan arbetsplats och hem eller att satsa hårt på karriären. Likaså finns det många människor som vill vidareutbilda sig och som menar att de under den tiden vill ha kontakt med arbetslivet och därför väljer deltidsarbete. Som jag tidigare sade har de deltidsarbetande länge varit åsidosatta, speciellt när det gäller de sociala förmånerna. Det vore väl om man nu mera allmänt fick upp ögonen för de missförhållanden som där råder 55 och verkligen försökte komma till rätta med dem. Inte heller har de deltidsanställdas intressen varit tillgodosedda på den fackliga sidan. Även där har de ställts åt sidan. Det vore mycket värdefullt om arbetsmarknadens parter nu tog upp de frågorna. Och i det sammanhanget kan man ställa frågan: Hur är det egentligen med de deltidsarbetande, är de verkligen välkomna i de fackliga organisationerna? Det finns fackliga organisationer som hittills över huvud taget inte har varit intresserade av de gruppernas problem.
Herr talman! Herr Nilsson i Kalmar efterlyste statistik över efterfrågan på deltidsarbete, och fru Fredgardh har redan anfört en del siffror. Mera statistik finns att hämta i långtidsutredningens betänkande. I den utredningen har man undersökt hur många kvinnor som önskar deltidsarbete och kommit fram till att efterfrågan är mycket stor. Och i en officiell skrift från arbetsmarknadsstyrelsen som heter Kvinnorna och arbetsmarknaden understryker man också den efterfrågan som råder på deltidsarbeten. Ofta är det naturligtvis småbarnsföräldrar som vill ha sådant arbete, men man pekar på att också de handikappade har behov av sådant arbete. Sedan frågade herr Nilsson varför man i detta sammanhang talar särskilt om det statliga området, och där tycker jag att det finns två saker att peka på. Den ena är, herr Nilsson, att vi tycker att staten bör föregå med gott exempel i alla sammanhang. Den andra är att det i dag finns färre deltidstjänster på det statliga området än ute i de enskilda företagen. Vidare kan det vara lättare att införa kvalificerade deltidstjänster inom den statliga sektorn. Slutligen sade herr Nilsson att deltidsarbetet ingalunda är problemfritt, och det framhöll jag också i mitt anförande. Det finns problem där, så länge vi inte har sex timmars arbetsdag. Jag vill därför peka på vad som står i senaste numret av tidningen Fackföreningsrörelsen, där man under rubriken Riskabla förväntningar just diskuterar frågan om sex timmars arbetsdag. Vi måste arbeta i den verklighet vi jobbar i just nu, och där har deltidsarbetet en plats.
Herr talman! Herr Nilsson i Kalmar frågade varför det just på det statliga området är särskilt angeläget att få flera deltidsplatser. Inom folkpartiet har vi den uppfattningen att det bör erbjudas flera deltidsarbeten även på de privata och kommunala sektorerna. Och fastän vi vet att det är en komplicerad fråga har vi många gånger fört fram förslag om rätt till avkortad arbetstid för människor som har särskilt stort behov av detta, t.ex. småbarnsföräldrar. Men det är klart att man, som fru af Ugglas sade, kan önska sig att staten skall vara en föregångare. Om jag inte minns fel var det en gång en industriminister som på en partikongress sade, att staten skall vara en mönsterarbetsgivare som särskilt anstränger sig att tillgodose de önskemål löntagarna kan ha, för att, så Nr 130 att säga, visa hur det skall gå till. Det är ett skäl till att staten borde Torsdagen den gå före också när det gäller att erbjuda deltidstjänster på ett sådant sätt, 28 november 1974 att deltidsarbete blir likvärdigt med heltidsarbete. Herr Nilsson i Kalmar och jag känner ungefär samma skepsis inför Jämställdhet tanken att människor som är gifta med varandra kan i någon större om = mellan män och fattning dela anställning. Men herr Nilsson drog inte, tycker jag, den = kvinnor, m.m. riktiga slutsatsen av sitt exempel. Om herr Nilssons snickare delar jobb men en annan snickare, och barnmorskan med en annan barnmorska, kan ju båda två få möjlighet att umgås mer med varandra och sina barn, och att göra annat också. Det tror jag är bättre både för deras kunder och för dem själva. Slutligen kan jag efter det herr Nilsson sade om flextid notera att misstänksamheten mot flexibel arbetstid, som tidigare framfördes av socialdemokrater i ledande ställning, tydligen finns kvar. Vi har föreslagit att man på de statliga arbetsplatser där det går, och där de anställda vill det, skall införa flextid och inte tveka längre. Den misstänksamhet herr Nilsson visade finns inte hos de statligt anställda på de arbetsplatser där man har prövat flextid. Herr Nilsson nämnde ett centerpartistiskt landstingsråd i Stockholms län, som han påstod var ansvarig för att det var problem med att införa flexibel arbetstid i landstinget, och sade att det är lätt att ställa krav i riksdagen men det är svårt att omsätta dem i praktiken. Ja, herr Nilsson kan ju själv i betänkandet se att reservationen inte har undertecknats av centerpartisterna i utskottet. Bakgrunden till det känner inte jag. Men om herr Nilsson går till Göteborg, där folkpartiet har en ledande ställning, tror jag att han kommer att finna att man där gjort mycket lyckosamma försök med flexibel arbetstid.
Herr talman! Jag medger att deltid naturligtvis är bra på många sätt. Av företrädarna för utskottsmajoriteten fick jag tyvärr inte det svar jag ville ha med siffror och liknande utan mera ett allmänt resonemang. Men jag kan ändå säga att deltidssysselsättningen här i landet för närvarande ligger mycket högt. Enligt uppgift från generaldirektör Rehnberg fanns det i början av detta år 2,2 miljoner heltidssysselsatta, medan 1,7 miljoner var deltidssysselsatta. 44 å 45 procent eller, om man så vill, närmare hälften av arbetskraften har i dag deltidssysselsättning. Jag har tagit fram arbetsmarknadsstatistik för tiden oktober 1972 till oktober 1974 och jämfört dessa siffror med antalet arbetslösa. Antalet arbetslösa som vill ha deltidssysselsättning har under denna tid minskat med 3 500 personer. Det är nu 24 procent av de arbetslösa som vill ha deltidsarbete. Detta skall sättas i relation till den siffra jag nyss nämnde. Det finns alltså, som jag nyss sade, risk för att man skapar så många deltidsjobb att de som vill ha heltid tvingas att i stället ta deltid. en. Självfallet är de det. Det är ingen tvekan om det. Så till sextimmarsdagen eller 30-timmarsveckan som här har nämnts. Herr Romanus tror att den skulle gå att åstadkomma på mindre än tio år. 30-timmarsveckan skulle innebära en reallönehöjning på ungefär 33 procent. Jag tror därför inte att vi kommer att få en 30-timmarsvecka eller att det kommer att gå så snabbt som herr Romanus säger; människorna kommer att fordra ekonomiska tillskott utöver den förkortade arbetstiden. Men jag skulle sätta stort värde på om herr Romanus gick upp till Arbetsgivareföreningen och där framlade folkpartiets synpunkter på detta. Sedan, när det gäller att två snickare skulle kunna dela jobb, är det en helt annan sak — i utskottsmajoritetens skrivning står det att försöksverksamheten bör gå ut på att två makar delar en befattning. Ja, det kan jag hålla med om att ifall två snickare eller två barnmorskor skall dela samma arbete uppstår en helt annan situation, men det är inte vad utskottet har skrivit om. Då, menar jag, vore det larvigt att gå till Kungl. Maj:t och begära en försöksverksamhet för två makar på det här området!
Herr talman! Jag är inte fullt säker på att herr Nilssons i Kalmar statistik är riktig. Han talar om 1,7 miljoner människor i deltidssysselsättning, men enligt den kurva som finns på s. 11 i utskottsbetänkandet, där de deltidsarbetande finns redovisade, ligger siffran vid ungefär 800 000. — Men vi kanske inte skall bråka om statistik. Jag kan ge herr Nilsson rätt i ett avseende: jag kan mycket väl tänka mig att det finns en del av dem som i dag deltidsarbetar som vill ha ett heltidsarbete. Vi vet att under den gångna lågkonjunkturen många människor har deltidsarbetat av arbetsmarknadsskäl — det har alltså varit en form av dold arbetslöshet. Jag tror emellertid också, herr Nilsson, att många av dem som över huvud taget inte har något arbete, och särskilt då kvinnor, gärna skulle vilja ha ett deltidsarbete. Hur än dessa strömmar så att säga slår ut, tror jag ändå att vi fortfarande behöver flera deltidsarbeten, inte minst kvalificerade sådana.
Herr talman! Det är klart att omfattningen av efterfrågan kan skifta när det gäller deltidsarbete. Man kan notera att det fortfarande i mycket stor utsträckning är kvinnor som efterfrågar deltidsarbete, och det är väl också detta som medför en snedbelastning — vi vill att deltidsarbetet skall ha en sådan utformning, att det kan bli attraktivt även för män. Då kan man använda det på ett rätt sätt i samhället. Det är ändå så, att arbetet skall vara till för människans skull och inte tvärtom. Om det befinnes att arbetet antar sådana former att många människor reagerar mot dem och vill ha andra former, bör vi se till att vi kan skapa dessa andra former. Sedan var det en sak till. Herr Nilsson i Kalmar sade att det inte Nr 130 bara är staten som skall medverka till deltidsarbeten. Det är riktigt. Jag Torsdagen den vet inte på vilket område deltidsarbetet infördes först, men jag känner 28 november 1974 till det från min journalistiska verksamhet någon gång omkring år 1940. Det var då som jag för första gången kom i kontakt med deltidsarbetet — Jämställdhet — det var inom försäkringsväsendet, bl.a. här i Stockholm. Så småningom =:mellan män och har krav uppställts på att staten skulle vara en föregångare på detta om = kvinnor, m.m. råde, och jag tycker också det är riktigt att staten går före när det gäller denna utveckling. På frågan om de deltidsarbetande är välkomna in i de fackliga organisationerna sade herr Nilsson i Kalmar att det är klart att de är välkomna. Ja, det säger man nu, men man har inte visat något större intresse för dem tidigare — man har inte gjort dem till föremål för någon medlemsvärvning eller över huvud taget tagit upp deras intressen till behandling. Detta visar sig bäst i att deras sociala förmåner är praktiskt taget obefintliga. Det är först på senaste tiden som man har börjat intressera sig för de deltidsarbetande, och därvid har intresset till ganska stor del väckts genom att vi på kvinnoföreningshåll har börjat röra i den här saken.
Herr talman! Herr Nilsson i Kalmar ville att jag skulle delge Arbetsgivareföreningen mina synpunkter på sextimmarsdagen. Vad han ville att jag då skulle framhålla var väl vad jag tidigare sade i talarstolen här, nämligen att om man avkortar arbetstiden — säg med 10 procent i slutet av arbetsdagen — tror jag inte att man därmed generellt sett minskar produktionen med 10 procent, eftersom effektiviteten är sämre under den sista delen av arbetstiden. Därmed skulle löntagarna kunna göra anspråk på att slippa en motsvarande löneminskning med 10 procent, utan få en mindre reduktion. Jag skall som en första åtgärd med nöje översända riksdagstrycket till Arbetsgivareföreningen. Kanske kan det vara till någon hjälp i rätt riktning, även om jag är rädd för att man där inte kommer att ta särskilt starkt intryck. Jag vill i det sammanhanget erinra herr Nilsson i Kalmar om vad LO:s ordförande Gunnar Nilsson har sagt, nämligen att som han ser på framtiden för svensk arbetsmarknad, finns det anledning att överväga om man inte måste förkorta arbetstiden för att arbetena skall räcka åt alla. Detta har han sagt i en intervju i Fackföreningsrörelsen. Jag tycker att den synpunkten är rimlig. Hellre än att ha ett samhälle där vissa människor får stressjukdomar av olika slag och praktiskt taget arbetar ihjäl sig, medan andra har en påtvingad sysslolöshet, vill vi väl att arbetstillfällena sprids ut på alla, även om det innebär en avkortad arbetstid och en något långsammare reallönehöjning. Det är glädjande att en så värdefull ståndpunkt företräds av LO:s ordförande. Slutligen vill jag fästa herr Nilssons i Kalmar uppmärksamhet på att förslaget om att två makar skall kunna dela en befattning är ett uppslag, 59 som enligt utskottsmajoriteten skall prövas. Det har försökts i Norge, och det skadar väl inte att man tar del av de erfarenheter som finns. Enligt min uppfattning är det dock betydligt angelägnare att människor rent allmänt får deltidsarbete. Sannolikheten att de skall kunna dela en befattning med den som de är gifta med är ändå rätt begränsad, även om jag inte vill utesluta att i framtiden två snickare som delar ett arbete också kan vara gifta med varandra — vi skall komma bort från uppdelningen i manlig och kvinnlig arbetsmarknad, glöm inte det!
Herr talman! Fru Fredgardh säger att deltidsarbetande inte har varit föremål för medlemsvärvning. Jag vet inte vad hon stöder sina uppgifter på. Jag kan bevisa motsatsen — jag har själv varit ute och värvat sådana medlemmar. Vad jag kanske vänder mig mest mot i utskottsmajoritetens skrivning är den del som fru af Ugglas läste upp, där man talar om behovet av att möta den ökade efterfrågan på deltidsarbete. Vad har man för underlag för påståendet att denna efterfrågan ökar? Man talar i sammanhanget om långtidsutredningen. Det är riktigt att antalet deltidsarbetande har ökat, och jag har i dag nämnt siffran 1,7 miljoner. Men man säger att ökningen fortsätter, och det kan man inte bevisa. Tvärtom visar mina siffror att en minskning är på väg. Därför menar jag att vad man begär att Kungl. Maj:t skall göra är någonting som inte svarar mot verkligheten. Detsamma gäller frågan att två makar skall kunna dela en befattning. Men då vänder man plötsligt på det och säger att två snickare eller två barnmorskor skall kunna dela jobb och begär att en försöksverksamhet skall startas. Det är ju en diskriminering mot andra grupper. Eller menar man att i fortsättningen skall snickare gifta sig med snickare och barnmorskor med barnmorskor? Jag tycker att det är en mycket underlig formulering. Man tar också upp problemet med de sociala förmånerna vid deltidsarbete. Jag har påpekat att en central överenskommelse har träffats mellan LO och SAF och att denna nu följs upp på förbundsnivå. Låt dem göra det först innan vi lägger oss i detta! Vi skall inte blanda oss i den här frågan när den redan är på gång. Jag kan alltså inte förstå att utskottsmajoriteten har funnit anledning att göra denna hemställan till Kungl. Maj:t.

Herr talman! Hur dyr är en karl? För 60 år sedan föreslog en kungl. löneregleringskommitté tre olika lönenivåer för seminarielärare — den lägsta för kvinna, en högre för ogift man, den högsta för gift man. I argumenteringen för skillnaden mellan man och kvinna anfördes Nr 130 bl.a. ”männens större fysiologiska näringsbehov”. En grupp kvinnliga Torsdagen den medicinare — det fanns några tiotal — gjorde då en utredning som visade 28 november 1974 att mannen behöver vid pass 460 kalorier mer än kvinnan per dygn. Om man räknade merkostnaden per år härför i billigaste födoämne, såsom Jämställdhet havregryn, så blev det en kostnad av 14 kronor och 60 öre. Med dyr = mellan män och föda, såsom nötkött, skulle kostnaden uppgå till 109 kronor och 50 öre. — kvinnor, m.m. I medeltal således 62 kronor och 20 öre per år. Det var då. En karl kostar givetvis mer i dag. Man kan så klart skratta åt sådana här stolligheter. Men den bakomliggande frågan, frågan om jämlikhet mellan könen, är värd att allvarligt diskuteras. Vi har i Sverige tagit likalönsprincipen genom vår anslutning till ILO i början av 1960-talet. Åtskilligt har hänt på lönefronten i Sverige sedan dess. Klyftan mellan kvinnliga och manliga lönegrupper har minskat. Frånsett likalönsfrågan saknar vi dock en lagstiftning om jämlikhet mellan könen på arbetsmarknaden. Nu ligger det ett förslag. Reservationen 3 av herrar Eriksson i Arvika och Ekinge gäller bifall till motionen 1974:1550, i vad denna avser lagstiftning mot könsdiskriminering på arbetsmarknaden. Jag kommer att rösta för denna reservation och skall här utveckla skälen för mitt ställningstagande, som delvis sammanfaller med herr Romanus", delvis är något annorlunda. Jag ställer mig bakom principerna i det moderata partiprogrammet i frågan om kvinnans möjlighet att välja mellan yrkesarbete och arbete inom hemmet. Likaledes är jag enig med fru af Ugglas som fört partiets talan i dag, att valfriheten skall vara reell. Men våra åsikter går isär, i vart fall då det gäller tidpunkten för de medel man bör tillgripa för att få valfriheten att fungera. Utskottsmajoriteten har avvisat tanken på lagstiftning nu, hänvisat till behov av ingående utredning och skjutit frågan på obestämd framtid. Jag menar som reservanterna att det bör vara möjligt att lägga fram lagförslag för 1975 års riksdag. Vidare menar jag att de i motionen 1550 uppdragna riktlinjerna är bra att börja med, även om jag anser att vissa kompletteringar i riktlinjerna bör göras. Dagens kvinnofråga bottnar i att det fortfarande finns en djup klyfta mellan ideal och verklighet. I mer än 50 år har i industriländerna kvinnorna varit formellt likställda med männen, men någon reell jämlikhet har inte uppnåtts. Jag skall som exempel på bristande jämlikhet nämna några axplock ur tidningen Metallarbetaren. I nr 29-30 år 1970 fanns en osignerad intervju från Telefabrikation i Kristinehamn under rubriken: ”Staten trycker ner oss.” I företaget fanns dubbelt så många kvinnliga som manliga anställda. Det framhölls att staten inte var bättre arbetsgivare än andra. Kvinnor var ytterst sällan arbetsledare, och i detta företag med dubbelt så många kvinnor som män fanns inte en enda kvinnlig förman. I Metallarbetaren nr 48, 1971, fanns en intervju under rubriken: ”Nej 61 Du, den gubben går inte.” Företagsledaren på Tefab industri hade i en intervju till Expressen sagt att kvinnor måste behandlas nästan som barn. Metallarbetaren hade ombesörjt en intervju för att få veta om det verkligen var sant att företagsledaren tyckte så.

Vi är djupt kränkta.” I Metallarbetaren nr 9, 1972, gör Birgitta Budd i en insändare en skarp vidräkning med arbetsförhållandena i Avesta jernverk, där hon är anställd. Hon framhåller bl.a. att kvinnorna ständigt blir förbigångna och att en kvinna aldrig kommer i förmans ställning över män. I nr 45, 1972, slutligen sammanfattar Jan Björling att en kvinna på 1000 blir förman och att Il kvinnor av 9 500 under de senaste 10 åren har blivit arbetsledare. Detta var ur Metallarbetaren. Det finns givetvis fler artiklar och intervjuer av denna typ. Detta var endast ett axplock. Gemensamt för dem är att kvinnorna är nedtryckta och inte befordrade i det statliga företag där de är anställda. Klagomålen gäller som regel inte anställningsförhållanden utan arbetssituationen. Den arbetssituation man upplever som besvärande är naturligtvis komplicerad. Vissa faktorer kan man dock peka på, exempelvis att kvinnor sällan tages ut till vidareutbildning inom ett företag. Vidareutbildning är i sin tur förutsättning för befordran till högre tjänst. Från ett annat fält på arbetsmarknaden kan anföras förhållandena inom universiteten. Inkörsporten till vetenskaplig verksamhet och därigenom även till universitetslärartjänster är amanuensoch assistenttjänster. Förhållandet mellan kvinnliga och manliga är här avsevärt annorlunda än förhållandet mellan kvinnliga och manliga studerande till grundexamen. Man kan nu fråga sig: Hur skulle en lagstiftning om jämlikhet på arbetsmarknaden kunna påverka missförhållanden av exemplifierad art? Svaret är i första hand att möjligheten att få ett påstående om könsdiskriminering prövat av domstol skulle bli en realitet. Antagligen skulle antalet fall som kom inför domstol inte bli högt annat än i ett övergångsskede. Man skulle för det mesta dra sig för besväret och obehaget. Paragrafernas stora betydelse skulle ligga däri att man visste att de fanns och gav möjlighet till domstolsprövning, vilket skulle ge kvinnorna psykisk styrka att kräva jämlikhet i kinkiga situationer. Sedan kan man lägga en mer långsiktig aspekt på en lagregel om könsdiskriminering. Jag skall fatta mig så kort jag kan, herr talman. Men det är nödvändigt att åtminstone schematiskt sätta in den här frågan i ett historiskt perspektiv. Fakta i det följande har jag hämtat från Gunnar Qvists bok ”Statistik och politik. Landsorganisationen och kvinnorna på arbetsmarknaden”. Qvists röda tråd är denna: De styrandes intresse för kvinnovänlig lag stiftning inom skatterätt, socialrätt, familjerätt etc. är starkt styrt av Nr 130 två faktorer. Den ena är, som tidigare också sagts här i dag, behovet Torsdagen den av kvinnor på arbetsmarknaden. Den andra faktorn är vilken typ av 28 november 1974 kvinnor man måste rikta sig till för att få detta behov tillfredsställt — vilken typ av kvinnor i fråga om ålder, civilstånd och bundenhet vid Jämställdhet barnpassning. mellan män och Exempel: I en högkonjunktur behövs kvinnor på arbetsmarknaden. kvinnor, m.m. Är flertalet kvinnor unga, gifta med småbarn, måste man därför från samhällets sida ordna med barntillsyn. Är flertalet kvinnor äldre, gifta utan småbarn, kan det i stället behövas skattereformer och deltidstjänster för att just dessa kvinnor skall vara villiga att gå ut på arbetsmarknaden. Det är alldeles onödigt att se reformer som gynnar kvinnorna enbart som en följd av ändrad ideell inställning till kvinnan som jämlike. Behovet av kvinnor på arbetsmarknaden har säkerligen i stor utsträckning styrt den kvinnovänliga lagstiftningen. En gammal grek, Epiktetos, sade: ”Där man finner sin nytta, där förlägger man sin fromhet.” Den historiska utvecklingen på arbetsmarknaden har pressat fram en kvinnovänlig lagstiftning efter andra världskriget. Vad som framför allt betyder något i det historiska perspektivet är förändringar bland de aktiva kvinnorna i åldern 20-64 år. Och här har skett stora förändringar. Åldersgruppen 20-40 år har starkt minskat under 1900-talet i relation till gruppen 40-64 år av aktiva kvinnor. Gruppen 40-64 år är i dag större än gruppen 20-40 år. År 1930 fanns det en miljon gifta och en miljon ogifta kvinnor bland de aktiva. I dag är mindre än en femtedel ogifta och fyra femtedelar gifta. Det är en utomordentligt stor förändring. Det stora flertalet gifta yngre kvinnor är småbarnsmödrar. I åldern över 40 år har de gifta kvinnorna i regel i dag inga småbarnsbekymmer. Varför är det så viktigt att veta att man de tre första årtiondena av detta århundrade kunde vända sig till nästan halva den kvinnliga befolkningen, som var ogift, när man behövde kvinnlig arbetskraft? Jo, därför att de ogifta kvinnorna inte har vad Qvist kallar kvinnospecifika hinder för förvärvsarbete, dvs. hem och uppgifter i samband med barnafödande och barnavårdande. Man kunde alltså få ut nästan halva den kvinnliga aktiva befolkningen utan att bygga barndaghem, utan att ändra skatteregler och löneprinciper. I och med att gruppen ogifta kvinnor krympte till en femtedel av samtliga kvinnor måste man vända sig till andra kvinnogrupper. Den största gruppen, gifta över 40 år utan omsorg om småbarn, behövde stimuleras av ändrade skatteregler och pensionsregler för att gå ut på arbetsmarknaden. Och vill man i dag vända sig till den näst största gruppen, den som består av kvinnor i åldern 20-40 år, gifta kvinnor med små barn, inställer sig frågan om barnpassning och allt vad därav följer som nödvändigt att ta itu med. Grundförutsättningen för att kvinnovänliga reformer skall verkställas är, enligt denna teori, att man behöver kvinnor på arbetsmarknaden. Om detta behov försvinner i en lågkonjunktur skulle prognosen vara 63 att intresset för kvinnovänliga åtgärder svalnade. Likadan skulle utvecklingen bli om det visserligen fanns ett behov av kvinnor på arbetsmarknaden men tillgången på ogifta kvinnor kraftigt ökade. Man skall givetvis inte hårdraga betydelsen av arbetsmarknadens styrande inverkan på det kvinnovänliga reformarbetet. Naturligtvis har stora enskilda personligheter inom kvinnorörelsen och enskilda organisationer betytt oerhört mycket för utvecklingen. Den äran skall man inte ta ifrån dem. Men bortser vi ett ögonblick från ideella människors betydelse blir bilden av arbetsmarknadens styrande effekt oroväckande. Nu skildrar jag den något tillspetsad. Kvinnans situation i dag skulle i så fall vara byggd på lösan sand. Vi skulle inte vara där vi i dag är och inte heller ha kommit dit därför att vi uppskattas för vårt eget värde och vår egen förmåga. Den dag man inte mera behöver oss, exempelvis som en följd av teknikens utveckling, skulle vi kunna falla tillbaka eller stagnera i jämlikhetsfrågorna. Här kommer nu behovet av lagstiftning mot könsdiskriminering in i bilden. En lag kan vara bra att ha i framtiden. Den kan garantera oss en jämställdhet oberoende av växlingar på arbetsmarknaden och växlingar av demografisk art. Herr talman! Jag vill inte påstå att en lag av den typ som föreslagits i motionen skulle, likt en trollformel, med en gång undanröja de kvinnospecifika hindren. Man måste komma ihåg att samhället är dynamiskt. Det gäller att område för område spalta upp kvinnofrågorna i delfaktorer, att undersöka vad som vid jämförelser mellan män och kvinnor beror på t.ex. skillnader i ålder, utbildning, yrkeserfarenhet, tradition, fördomar, medvetna värderingar, kvinnospecifika hinder etc. Kan man komma bort från allmänna fraser och svulstig retorik så kan en saklig diskussion om dylika delfaktorer visa vägen till vilka närmare åtgärder man skall tillgripa för att förverkliga den föreslagna lagtexten. I och för sig har jag givetvis ingenting att invända mot att lagstiftning mot könsdiskriminering på arbetsmarknaden sker exempelvis 1976, men för mig framstår utskottsmajoritetens uppskjutande av lagstiftning som den obotfärdiges förhinder. Därför är det i dag viktigt att precisera en tidpunkt för lagstiftning mot könsdiskriminering. Jag kan inte inse att 1975 skulle vara för tidigt ur utredningssynpunkt. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 3.

Herr talman! I inrikesutskottets betänkande nr 25 behandlas motionen om åtgärder för jämställdhet mellan män och kvinnor. Men i samma betänkande avstyrker utskottet en motion av vänsterpartiet kommunisterna med krav om minimiarbetstid för deltidsarbetande. Detta finner jag anmärkningsvärt, då såväl utskottet som kammarens ledamöter borde vara medvetna om att den viktigaste åtgärden för jämställdhetens genomförande är att kvinnorna bereds arbete på samma villkor som männen. Detta bör gälla oberoende av vem som är försörjare. Jag kommer att ta upp frågan om deltidsarbetet men från en annan utgångspunkt än vad övriga talare har gjort. Som deltidsarbetet i dag fungerar med kon Nr 130 centrationen enbart på den kvinnliga arbetsmarknaden är den frågans Torsdagen den lösning helt avgörande för frågan om jämställdheten. 28 november 1974 Fru Ludvigsson anförde i sitt inlägg till fru Marklund att kvinnornas uppgift som reservarbetskraft håller på att brytas, men den saken tål — Jämställdhet nog fortfarande att diskuteras. mellan män och När det gäller anställda med mer än halv arbetstid var andelen kvinnor = kvinnor, m.m. av den totala arbetskraften 38,9 procent år 1965 och 39 procent år 1970. Man har ganska små ambitioner om man är nöjd med en sådan utveckling. Däremot har antalet undersysselsatta ökat, och där finns ju kvinnorna. Inte heller när det gäller löneutjämningen är det helt klart. Timlönen för manliga industriarbetare ökade med 2:09 kronor mellan andra kvartalet i fjol och andra kvartalet i år, medan de kvinnliga arbetarnas timlön samtidigt ökade med 1:86 kronor. I avtalen står det naturligtvis inte att de manligas löner skulle höjas mer än de kvinnligas. Tvärtom borde kvinnornas löner ha stigit mer, och det gjorde de också i själva avtalen, men centrala avtal och faktisk löneutveckling är två skilda saker. Därför är 1974 ett år som uppvisar den här utvecklingen. Delegationen för jämställdhet redovisar i sitt yttrande över motionerna att deltidsarbete bland män fortfarande är relativt ovanligt. I siffror för 1973 redovisas att av alla män i åldrarna 16-74 år var 2,7 procent deltidsarbetande. För kvinnorna var siffran vid samma jämförelse 20 procent, men då andelen sysselsatta bland kvinnorna är mycket lägre än bland männen blir procenten totalt för kvinnorna ännu högre. I samma yttrande redovisas genomsnittsarbetstiden år 1973. För samtliga sysselsatta kvinnor var den genomsnittliga arbetstiden 32 timmar i veckan, medan den för männen låg på 41 timmar, alltså en timme över den lagstadgade arbetstiden. För gifta kvinnor med barn under sju år redovisas en genomsnittsarbetstid på 27 timmar i veckan. Det hör naturligtvis samman med barntillsynen. Den frågan har helt nyligen behandlats, så den skall jag inte ta upp i dag. Totalt av hela arbetskraften finns i dag närmare 1 miljon deltidsanställda. Det har förekommit olika bud i den här debatten, men de siffror som jag anför kommer från statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar, och jag hoppas att de är de riktiga. Av I miljon deltidsanställda har ca 300 000 en arbetstid som understiger 19 veckoarbetstimmar. En ständig ökning har skett under 1960 och 1970-talen. Att de deltidsanställda återfinns inom de yrkesområden som i stort sysselsätter enbart kvinnor finns belägg för. Jag vill ge ett par exempel på detta. Inom det landstingskommunala området finns stora grupper deltidsarbetande — i vårdyrken, skolmåltidsarbete och städning inte mindre än 256 000 deltidsanställda, varav närmare 100 000 med mindre än 19 timmars arbetsvecka. Totalt av de fackligt organiserade, som ju inte är samma siffror, är det 96 procent kvinnor bland de deltidsarbetande. Bland handelsanställda arbetar 113 000 på deltid, därav 45 100 på korttid. Även på tjänstemannasidan finns många deltidsanställda kvinnor, främst i den 65 lägre kontorskarriären med samma problem: dålig anställningsoch inkomsttrygghet. De deltidsanställda reagerar mot det förnedrande sätt på vilket de utnyttjas av arbetsköparna i dag. De känner sig inte ha något som helst människovärde på sitt jobb. De arbetar ofta under primitiva förhållanden, på obekväm arbetstid och med dåliga löner. Det finns hur många exempel som helst som visar på arbetsköparnas värdering av de anställda. Det senaste exemplet, som väl ingen kunnat undgå att ta del av, är behandlingen av städerskorna anställda av städbolaget ASAB, arbetande vid Domnarvet i Borlänge. När de efter förhandlingar övergick från betingslön till en timlön på 14:60 kronor, minskade bolaget deras arbetstid med hälften, vilket för många innebar att dagsinkomsten blev lägre efter den höjda timlönen. Man bör också jämföra deras timlön efter höjningen, 14:60, med den låglönegräns på 20 kronor som LO satt i den kommande avtalsrörelsen. Men det var inte bara inkomsten som blev mindre genom att arbetstiden skars ner, många miste också sociala förmåner de förut haft, eftersom veckoarbetstiden nu understeg 18 timmar. Nu har de strejkat sig till en överenskommelse på sina egna villkor. Ingen kan väl påstå att den strejken var obefogad. Jag är glad att de höll ut. Det kommer säkert att påverka avtalsrörelsen för fler lågavlönade deltidsanställda. Det är enbart profiten som värderas, inte arbetskraften. ASAB, städbolaget det här gällde, ökade 1973 sin vinst med 45 procent. Samtidigt ökade lönekostnaderna med 14,9 procent. En tredjedel av den ökade vinsten gick till dem som utförde jobbet, medan bolaget behöll två tredjedelar för egen del. Dagligen händer liknande saker för de deltidsarbetande. Det är bara att konstatera att behandlingen är densamma av dem som arbetar inom den s.k. allmänna sektorn. Så fort en förhandling är slutförd, där låglönesatsningen kanske gett kvinnorna ett extra påslag på lönen, så minskar underlaget för deras verksamhet, arbetstakten ökar, och inkomsten blir i bästa fall oförändrad. För de deltidsanställda är det främst avsaknaden av ett godtagbart anställningsförhållande som är orsaken till att de kan behandlas på detta sätt. Många som arbetar inom Handels, men också landstingskommunalt, har som enda anställningsförhållande ett namn på en lista som arbetsköparen kan använda för att få kontakt vid behov av arbetskraft. Överenskommelsen mellan LO och SAF, som det talas om i betänkandet, rekommendationen om att arbetsgivare inte får vägra deltidsarbete om minst 18 timmar i veckan, den struntar arbetsköparna blankt i. Detta kan de också göra därför att arbetsmöjligheterna för kvinnorna är begränsade. Ett exempel. Affärstidsnämnden, som har i uppdrag att följa förändringar i de handelsanställdas arbetsförhållanden, konstaterar att andelen fast heltidsanställd personal från maj 1973 till augusti 1974 sjunkit med 3 procentenheter till 29 procent. Andelen fast deltidsanställd personal — Nr 130 vid varuhusen har från år 97 till 1974 ökar från 37 till 39 procent. Torsdagen den Andelen extra och tillfälligt anställda med mer än 18 timmars arbetsvecka 28 november 1974 har från år 1971 till 1974 sjunkit från 17 till 12 procent. Samtidigt har tillfälligt anställda med mindre än 18 timmar i veckan ökat under samma = Jämställdhet tid från 17 till 20 procent. Så fungerar den rekommendationen. mellan män och Att deltidsarbetande arbetar år efter år utan semesterersättning är ing — kvinnor, m.m. enting ovanligt, inte heller att man efter många års tjänst inte har pensionsrätt. I den sektion där jag är ordförande, för skolmåltidspersonal, har vi många fall. En hade arbetat i 21 år, men aldrig lyckats komma med i gällande pensionsreglemente. I senaste numret av Kommunalarbetaren kan man läsa om en städerska som arbetat i en kommun i 30 år utan att få någon som helst pension vid sin avgång. Andra sociala förmåner som de som arbetar mindre än 18 timmar i veckan går miste om är rätt till avgångsbidragsförsäkring, permitteringslön och grupplivförsäkring. Dessutom går de avtalsenliga sjukoch pensionsförmånerna förlorade. För att en arbetare skall få ATP krävs en årsinkomst som överstiger basbeloppet, som fr.o.m. 1 december är 9 000 kronor. Det är alltför många som hamnar under den inkomsten i dag. Det är lätt för riksdagen att avfärda det som här sagts med att detta är en angelägenhet mellan de avtalsslutande parterna. Men är det rätt att göra det så enkelt för sig när man har vetskap om utvecklingen för de deltidsarbetande? Enligt betänkandet aviseras en rapport första halvåret 1975, en kartläggning vars syfte är att ge underlag för bedömningar av deltidsarbetets verkningar ur jämställdhetssynpunkt. Men är inte detta en utmaning mot de deltidsarbetande? De är alla i dag medvetna om att vägen till ökad jämlikhet är ekonomiskt oberoende. Det gäller också männens försörjningsplikt, som måste försvinna. En arbetstidsförkortning där man avlastar männen en del av deras 41 timmars arbetsvecka till kvinnornas förmån är snabbaste vägen till jämställdhet. Första steget kunde vara lagstiftning om en minimiarbetstid på 20 timmar i veckan, som vi föreslagit. Därför yrkar jag bifall till reservationen 5 av herr Lorentzon.
Herr talman! Fru Nordlander talar om löneutvecklingen och klyftan mellan män och kvinnors löner. Det är obestridligt att en sådan klyfta finns. Det tror jag att jag har sagt tidigare under debatten. Men när fru Nordlander vill påstå att det inte skulle hända något på detta område måste man ändå reagera. Det är ju inte längre så att man i avtalssammanhang arbetar med mansoch kvinnolöner. De rensades ju bort som begrepp redan 1960. År 1960 förtjänade kvinnorna 60 procent av vad männen förtjänade. 67 1970 hade kvinnorna kommit upp till 83 procent av männens löner. Siffrorna gäller LO-området. Även efter 1970 har det skett en fortsatt utjämning. Att förhållandena inte är bra nu är alldeles klart. Det kan fru Nordlander och jag vara helt överens om. Men jag tycker ändå att man i rättvisans namn bör få notera att det pågår en ständig utjämning. Som jag sade tidigare är den solidariska lönepolitiken en förutsättning för att man kan tillförsäkra kvinnorna rättvisa på arbetsmarknaden eftersom kvinnorna återfinns i de yrken där lönerna fortfarande är låga.
Herr talman! Till det vill jag bara säga att vi vet alla att det pågår en ständig löneglidning. Men kvinnorna har, med sina fasta timlöner, eventuellt månadslöner eller överenskommen ersättning för det extraarbete som de utför, ingen möjlighet till löneglidning. Enligt de uppgifter jag fått har de manliga lönerna under den senaste avtalsperioden enbart genom löneglidning ökat med 2:70 kronor mer än de kvinnliga lönerna. Det är väl ändå obestridligt att kvinnorna står still på de löner som de får i avtalet. Trots att de får ett bättre påslag, vilket jag inte har förnekat, så halkar de ändå efter från den ena avtalsuppgörelsen till den andra. Det är en eftersläpning som man ständigt måste ta igen.
Herr talman! Jag är inte riktigt klar över vad fru Nordlander är ute efter i detta resonemang - om hon menar att riksdagen skall göra ett uttalande inför löneförhandlingarna eller om vi skall förbjuda löneglidning.